Herr talman! Jag skall hålla mig till det som vi skall behandla här i dag, nämligen den granskning som konstitutionsutskottet har genomfört av regeringens fögderi bakåt i tiden. Partiledarna har, som nämnts, just nu överläggningar, bl.a. på folkpartiets initiativ, om hur en kommission med uppgift att granska vad som har skett i utredningen efter mordet på Olof Palme skall se ut. ”Det är inget särskilt i år, va?” frågade en journalist mig när konstitutionsutskottet presenterade årets granskningsrapport vid en presskonferens. Jag förstod att hon drog den slutsatsen av att det i år inte har varit samma mediabelägring av konstitutionsutskottets sammanträdesrum vid utskottsutfrågningarna som förra året. Personcirkus och slammer i dörrar tycks vara avgörande för bedömningen av om det är något viktigt som konstitutionsutskottet har sysslat med. Jag har deltagit för första gången i granskningen, och jag tycker att det är ett mycket seriöst och omfattande arbete som ledamöter och tjänstemän utför. Jag gick in i det här jobbet med en ambition att vara så objektiv som möjligt. I mina öron ringde den allmänna kritiken av att konstitutionsutskottets ledamöter bara ser till sin egen partitillhörighet, att regeringspartierna försvarar regeringen och att den borgerliga oppositionens enda målsättning är att fälla regeringen. Jag tycker efter det här första året att den kritiken inte ger en helt sann bild. Här finns på flera punkter en gemensam kritik av regeringens handläggning av olika frågor. Det finns också reservationer med olika partikonstellationer över blockgränserna. På några punkter framförs en mjuk kritik från majoritetens sida och en rakare och klarare men i sak likadan kritik från reservanterna. Det är naturligt att intresset är större i de frågor där det finns reservationer, men det vore fel att inte lyfta fram ställningstaganden som är gemensamma för alla partier. När det gäller de frågorna bör man kunna utgå ifrån att regeringen läser påpekandena extra noga. Jag har gått igenom hela betänkandet och kommit fram till att det på ca 20 punkter finns enhälliga påpekanden från utskottet med synpunkter på regeringens handläggning. Graden av kritik eller uppmaning till regeringen att göra annorlunda i framtiden varierar. När det gäller tidpunkten för avlämnande av propositioner till riksdagen är det, uttryckt på vanlig svenska, inget annat än en utskällning utskottet består regeringen med. Under en enda vecka i början av november 1984 gödslade regeringen riksdagen med 37 propositioner. Det blev i genomsnitt 12 per riksmötesdag. Under tre veckor i mars förra året damp det ner 56 propositioner. Det innebar att 45 20 av vårens propositioner lämnades under 13 90 av vårens arbetstid. Att massmedierna med en sådan anhopning av propositioner skulle ha någon rimlig chans att informera medborgarna om vad som försiggår i Sveriges riksdag är tämligen uteslutet. Arbetsförhållandena blir olidliga för partikanslier, utskottspersonal, kammarkansli och, sist men inte minst, för folkets valda ombud. Undra på att det blir kritik över att vi inte riktigt har kontroll över vad vi sysslar med! Utskottet konstaterar att detta inte längre kan tolereras och hotar med att skjuta över behandlingen av propositioner till nästa riksmöte och att förlänga tiden för motionsskrivande. Det blir inte bättre av att regeringar av olika kulör betett sig likadant. Det som förvånar en nybliven riksdagsman är att de som varit riksdagsmän och blir statsråd inte tar med sig sin lärdom in i regeringskansliet och gör något åt saken. I vanlig ordning, sade en luttrad uttskottsledamot, kritiseras att lagar och förordningar publiceras för sent. Hur skall en laglydig medborgare kunna rätta sig efter gällande regler, när lagen offentliggörs i Svensk författningssamling 21 dagar efter det att den har trätt i kraft? Skärpning! säger utskottet. Jag undanber mig för min del att ”i vanlig ordning” behöva kritisera regeringen på den här punkten också nästa år. Det gick alldeles för fort med fastställelse av en mycket kontroversiell stadsplan i centrala Malmö. Det är angeläget att statsrådet Gradin ägnar mer tid år besvärsärendena från invandrare, så att den långa kön minskar. Propositioner måste skrivas så tydligt att riksdag och regering själva känner till om de har inrättat ett dataregister eller inte — det gäller de s.k. statsmaktsregistren. I stället för vanliga statliga kommittér finns det viktiga interna arbetsgrupper, råd och delegationer inom regeringskansliet. Många av dem finns inte registrerade någonstans. Detta måste ske. Regeringen får inte strunta i att motivera varför en lag inte har granskats av lagrådet. Detta, herr talman, var en mycket kortfattad redovisning av 6 exempel på de ca 20 påpekanden som utskottet har gjort i full enighet. Sedan återstår några frågor där vi från folkpartiet har känt oss tvingade att reservera oss. Vi har gjort det efter moget övervägande och efter många och långa diskussioner inom och utom vår utskottsgrupp. I något fall har vi t.o.m. hämtat inspiration hos socialdemokratiska riksdagsmän. Jag vill särskilt framhålla våra reservationer om datafrågorna, TCO konflikten och underskottet i spannmålshandeln samt flyktingarna via Östtyskland och krigsmaterielfrågorna. Att det inte gått att få en majoritet bakom kritiken tror jag i de tre första fallen beror på ett återfall i ett överdrivet nit från socialdemokraterna att försvara regeringen. När det gäller flyktingarna från DDR erkänner visserligen utskottet indirekt att regeringens handlande fått olämpliga konsekvenser, men det sker mycket inlindat och försiktigt. Slutligen vad angår statsrådet Hellströms piruetter i vapenexporten till Indonesien tror jag att orsaken är att frågan kom upp så sent och att kännedomen om lagstiftningen var begränsad inom utskottet. Mer om detta senare i dag. Till sist anser jag, nu av egen erfarenhet, att öppna utskottsförhör skulle höja intresset för och kvaliteten på granskningen av regeringens fögderi. Herr talman! Jag yrkar utan motivering bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag skall i likhet med Birgit Friggebo och till skillnad från Anders Björck i huvudsak hålla mig till de granskningsfrågor som är aktuella i det granskningsbetänkande som nu ligger på riksdagens bord. Anders Björck räknade ju upp en hel del av de ärenden som utskottet kan ha anledning att ägna sig åt under kommande granskning. Den lista som han angav på viktiga frågor skulle kunna kompletteras. Jag tänker då bl.a. på det granskningsärende som har anmälts av Bengt Kindbom om regeringens agerande med anledning av kärnkraftsolyckan i Sovjet. Det är väl riktigt att vi i år inte har haft några ärenden som har gett riktigt samma genomslag i massmedia som vissa ärenden under de allra senaste åren. Det skall ju speciella dimensioner till för att massmedia skall orka med att referera viktiga frågor som handläggs här i riksdagen. Man kan väl allmänt säga att det kan vara ett hälsotecken att vi inte har ärenden av samma sensationella karaktär som tidigare. Regeringen har inte gjort riktigt samma krumsprång under det gångna året som under tidigare år. Jag har tidigare från denna talarstol många gånger haft tillfälle att uttrycka min uppskattning av konstitutionsutskottets granskningsarbete. Det är mycket gedigna insatser som görs, inte minst från utskottets kansli. De många förhör som vi har med olika personer och publiceringen av referaten av dessa genomgångar ger värdefulla upplysningar till riksdagen och till allmänheten, upplysningar som inte skulle komma fram på annat sätt. Sedan brukar jag också tillägga att jag tror att den allra viktigaste funktionen av utskottets granskning är den preventiva effekten. Man vet i kanslihuset på alla nivåer att det finns ett organ i riksdagen som har ögonen på vad som händer och att det finns ett organ i riksdagen som har mycket vittgående befogenheter när det gäller att ta fram material. Detta tror jag är av mycket stort värde. Man har ju en känsla av, utan att ha några särsklda vetenskapliga belägg för detta, att det politiska arbetet i vårt land helt allmänt och även på regeringsnivå är betydligt öppnare och hederligare än på många andra håll. Riktigt stora skandaler av den karaktär som förekommit utomlands har vi förskonats ifrån. Jag tror att just utskottets granskning är av ett visst värde när det gäller att förhindra att man ”går tvärsöver” i allt för stor utsträckning inom regeringskansliet. Jag hade tänkt att i detta inledningsanförande uppehålla mig något vid i huvudsak tre frågor, som jag tycker är av principiellt intresse. Det gäller normgivningsmaktens fördelning, lagrådet och beredningen av regeringsärenden samt principerna för ämbetsverkens självständighet — och därmed också verkschefernas självständighet. Prot. 1985/86:146 I vad gäller normgivningsmakten ligger lagstiftningsrätten hos riksdagen, 21 maj 1986 men genom bemyndiganden av olika slag kan riksdagen också ge regeringen ZH Granskning av statsrå ganska vittgående befogenheter. Regeringen i sin tur överlåter ytterligare, H - kan man säga, en del av normgivningen till ämbetsverk genom rätten att GIS anstevto vinns m.m. utfärda tillämpningsföreskrifter av olika slag. Ett par intressanta principiella frågeställningar ligger inbakade i detta Granskningsarbetets förfaringssätt. Man kan naturligtvis säga att det finns en risk för att riksdagen — inriktning, m.m. avhänder sig alltför mycket i alltför viktiga frågor till regeringen. Man kan också säga att överblickbarheten över vad som blir av regeringens intentioner blir dålig när lagstiftningen hanteras på detta sätt. Vi har från centerns sida tagit upp dessa frågor i en partimotion, som kommer att behandlas i annat sammanhang. Vår slutsats är att riksdagen i princip bör eftersträva att återta en större del av den reella normgivningsmakten och på det sättet reducera utrymmet för såväl regeringens som ämbetsverkens reella normgivning. En effekt av den ordning som vi har är alltså att överblickbarheten blir dålig och att återförandet till riksdagen av kunskaper om vad som blir av de intentioner som vi har haft här i riksdagen försvåras. Det är egentligen ganska uppseendeväckande att vi inte har någon samlad överblick över de bemyndiganden som riksdagen har gett regeringen och vad som har blivit av dem. I en partimotion från centern har vi krävt att man åtminstone skall få ett ordentligt register över i vilken utsträckning och på vad sätt riksdagen har avhänt sig normgivningsmakten. Jag tror att det skulle vara bra om riksdagen själv i fortsättningen är mer uppmärksam på dessa frågor. Det lämpliga vore naturligtvis att man utskottsvis förde denna typ av register över vilka bemyndiganden som görs. Nu har ett arbete kommit i gång i regeringskansliet, efter det att vi började ta upp den här frågan från centerns sida. Syftet är att man skall försöka få till stånd en registrering, så att vi åtminstone vet vad vi har lämnat ifrån oss i riksdagen. Jag tycker att det är mycket viktigt att riksdagen följer dessa frågor, och det hoppas jag att vi kan göra fortsättningsvis i utskottet. Lagrådet fyller en viktig funktion i lagstiftningsproceduren. Under den tid då vi hade annan majoritet här i riksdagen vidgade vi lagrådets befogenheter. fr.o.m. den 1 januari 1980 gäller att lagrådet i princip skall granska alla viktiga lagförslag som går till riksdagen. Detta har visat sig vara en viktig reform ur olika aspekter. Lagstiftningsarbetet mal på med ganska stor hastighet. Det är mycket nyttigt att det finns en oberoende instans som, innan propositionerna läggs fram för riksdagen, ser på lagstiftningsprodukten ur strikt juridisk synpunkt — och ser hur lagstiftningsförslaget förhåller sig till grundlag, Europakonventioner och andra konventioner som Sverige har anslutit sig till. Det har också visat sig att de yttranden som lagrådet avger är av stort värde vid riksdagens behandling av olika frågor. Det är av värde kanske inte minst för oppositionen i riksdagen, oavsett vilken politisk färg oppositionen har, att få ögonen på inkonsekvenser, felaktigheter och tvivelaktigheter i de förslag som regeringen vill genomdriva och att riksdagen får möjlighet att reagera. Man kan emellertid konstatera att det finns en benägenhet hos regeringen att låt mig säga hoppa över lagrådet. Regeringen tycker att lagrådsgransk 11 ningen är en omständlig procedur och att den leder till tidsutdräkt. För den skull har man i ett ganska stort antal fall — det visar även årets granskning — gått förbi lagrådet. Så får det naturligtvis inte vara. Regeringen skall åtminstone ange skälen till att den har gått förbi lagrådet. Det påpekar ett enigt utskott den här gången, och det finns all anledning att understryka detta. Lagrådsgranskningen har också i en hel del fall gjort oss i riksdagen uppmärksamma på brister i regeringens beredning av ärenden. Flera år i följd har lagrådet klagat över att de utredningar som har föregått ett lagförslag och den remissbehandling som har förekommit har varit så bristfällig att lagrådet har haft svårt att fullgöra de uppgifter som grundlagen ålägger lagrådet. I vissa fall har det inte förekommit någon remissbehandling alls. Detta är ganska sensationellt. Det skedde aldrig, såvitt jag kan minnas, på den gamla regeringens tid, om man nu får använda det uttrycket med avseende på de borgerliga regeringar av vilka den sista fick ”lämna in” 1982. Vi har haft flera uppmärksammade fall av detta slag under senare år. Två har lyfts fram vid årets granskning. Lagrådet klagar som sagt över att brister i regeringens beredning av ärenden har gjort det svårt för lagrådet att fylla de uppgifter som grundlagen ålägger lagrådet. På detta sätt får det naturligtvis inte vara. Härvidlag måste regeringen skärpa sig. Så till principerna för ämbetsverkens och verkschefernas ställning. Den frågan har aktualiserats genom några uppmärksammade fall, i vilka verkschefer inte har blivit omförordnade eller har fått en vink om att de borde söka sig annan sysselsättning. Jag har inte anmält mig till den debatt som skall äga rum i detta ämne, utan jag har tänkt säga några ord i detta sammanhang för att spara tid åt kammaren. Jag skall inte heller uppehålla mig vid de konkreta fallen utan se på frågan principiellt. Hela frågan om relationerna mellan regeringen och ämbetsverken har ju varit föremål för utredningar, och diskussion pågår. Regeringen har nyligen tillsatt en beredningsgrupp som skall studera frågan. Under en tid har man tyckt att den tradition vi har — ända från 1600-talet egentligen — med förhållandevis självständiga ämbetsverk, som har att följa lagar och förordningar men inte kommandon från regeringen, har överlevt sig själv. Principen hindrar en kraftfull och smidig regeringspolitik — enklare skulle vara, har man menat, att ha det som i en hel del andra länder, så att förvaltningen saklöst skall lyda minsta vink från regeringen och att statsråden å andra sidan skall få ta ansvaret även för vad som händer ute i förvaltningen. Man har sett det hela ur ett slags rationalitetssynpunkt. Jag har funderat en hel del på saken och kommit till slutsatsen att den ordning som vi har i Sverige egentligen är mycket bra. Den innebär helt enkelt att vi har större "möjligheter att få fram kontroversiella frågor i den allmänna debatten än vad man har på många håll utomlands. Jag tycker för min del inte att det är något fel att generaldirektörer och andra inom den centrala förvaltningen deltar i den allmänna debatten, går ut med kritik och säger sin mening ordentligt. Det innebär, som jag nyss antydde, att frågor som annars skulle sopas under mattan lyfts fram. Det kan bli en allmän genomlysning, och att problem tas upp på detta sätt kan t.o.m. så småningom leda till ny lagstiftning. Jag är alltså för min del, i princip i varje fall, negativ till de nya signaler som Prot.

De tre verkschefsärenden som aktualiserats i — Granskningsarbetets årets granskningsbetänkande leder lätt till misstanken att dessa tre generaldi — inriktning, m.m. rektörer ur regeringens synpunkt inte har varit så lätta att handskas med som regeringen skulle ha önskat. Om det har varit en bidragande orsak till att de måst söka sig andra jobb är det beklagligt. Annars är det ingen som i och för sig förnekar regeringens rätt att inte omförordna en generaldirektör; det kan naturligtvis behövas skiften här och var. Men man kan konstatera att generaldirektörer som inte ställt till några bekymmer för regeringen — de sitter lugnt kvar årtionden efter årtionden. Jag tycker i stället att man borde uppmuntra självständiga personligheter. Det innebär naturligtvis inte att de skall sätta sig över lagar och förordningar. Dessa skall de självfallet följa, men de måste ha rätt att hävda sin mening om hur gällande lagstiftning skall tillämpas. Särskilt viktigt är detta när det gäller den reviderande verksamheten, och den diskussion som förekommit om riksrevisionsverkets ställning tycker jag är utomordentligt viktig. Vi får väl anledning att så småningom komma tillbaka till den diskussionen. Jag tror för min del att det är mycket värdefullt att det finns ett någorlunda självständigt revisionsorgan, som inte tar politiska direktiv och som själv tar initiativ till de granskningsärenden som man vill ta upp till allmän genomlysning. Det skulle finnas en hel del att tillägga i dessa ärenden, och det skulle ha varit intressant att kommentera ytterligare några av de ärenden som tagits uppide inledande delarna av utskottets granskningsbetänkande, men jag ser att min taletid nu håller på att ta slut, och för den skull skall jag stanna här. Med hänvisning till vad jag här sagt ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 10.

Herr talman! Det är inte precis några Watergateskandaler som konstitutionsutskottet avslöjar i sitt digra granskningsbetänkande. Och väl är det, även om jag förmodar att massmedia gärna skulle ha önskat att vi hade kunnat bjuda på något hetare stoff. Som ny ledamot av KU kan jag inte göra jämförelser med tidigare granskningar, men jag har ändå fått intrycket att årets dechargearbete varit ganska odramatiskt. Det är väl också så att den alltjämt ofattbara tragedi som drabbade vårt land natten till den 1 mars har dämpat hela det politiska livet, vilket kanske också återspeglas i konstitutionsutskottets arbete. Vi ställdes alla inför en utmaning mot hela vår demokrati, mot grundläggande moraliska och mänskliga värden. Jag tycker att det är utmärkt att konstitutionsutskottet framöver närmare kommer att studera hur en självfallet chockad regering förmådde hantera denna exempellösa händelse. Det har inte funnits någon som helst anledning att rikta kritik mot regeringen i detta avseende. Sinnesnärvaro och gott omdöme tycks ha präglat dess agerande dagarna efter 13 mordet. Ändå finns det anledning att studera om några lärdomar kan dras av statsledningens handlande när det otänkbara inträffar. En särskild kommission kan därvidlag spela en roll. Herr talman! Jag vill gärna säga att jag djupt beklagar och känner mig sorgsen över att Anders Björck nu i polemiskt syfte tagit upp denna fråga. Jag trodde att vi hade en underförstådd uppgörelse mellan alla partier att vi inte skall förfalla till att göra partipolitik av det ofattbara som skett. Herr talman! Till demokratins livsluft hör fria och friska meningsbrytningar. Det innebär inte att jag längtar efter oförsonliga konfrontationer i politiken. Men låt oss inte skygga för hårda och fräna debatter — faktiskt i Olof Palmes egen anda. Faktiska motsättningar och konflikter i vårt samhälle kräver en sådan diskussion. Då kan vi också med demokratins metoder och på demokratisk väg genom konflikter komma fram till lämpliga lösningar. Även om årets granskningsbetänkande inte innehåller de stora sensationerna finns där ändå mycket värdefullt material och påpekanden som regeringen har anledning att studera noggrant. I en rad granskningsärenden riktar ett enigt utskott på riksdagens vägnar ganska så amper kritik mot regeringens fögderi. Det gäller inte minst regeringens förmåga — eller rättare sagt oförmåga — att i tid avlämna propositioner till riksdagen. Riksdagens ledamöter ges inte rimliga möjligheter att granska propositionerna och komma med motioner. Kritiken i detta avseende är verkligen inte ny, och det är obegripligt att det skall vara så svårt att få till stånd bot och bättring. Ett regeringskansli med stora personella och administrativa resurser borde inte tillåta sig att visa en sådan nonchalans mot riksdagens ledamöter, som ofta tvingas arbeta under ganska svåra förhållanden. Nu skärper utskottet kritiken ytterligare och säger att nuvarande förhållanden inte längre kan tolereras, och det är ett ganska starkt uttryck. Herr talman! Jag har själv haft anledning att såväl motionsvägen som genom en anmälan till konstitutionsutskottet ta upp de oefterrättliga förhållanden som råder vid presentationen av budgetpropositionen. Man får nästan intrycket att riksdagens ledamöter är de sista som informeras om ett budgetförslag som faktiskt är ställt just till riksdagen. Min avsikt har ingalunda varit att försvåra för journalistkåren att på ett genomarbetat sätt informera svenska folket om budgetförslaget. Men det börjar gå för långt när börsspekulanter, ekonomiska intressenter, de stora intresseorganisationerna och många andra är informerade om förslaget långt tidigare än riksdagens ledamöter, som ju faktiskt skall ha företrädesrätten till denna information. Vid sitt sista framträdande här i riksdagen diskuterade Olof Palme denna fråga med Gunnar Biörck i Värmdö och med mig. Palme erkände då villigt problematiken och förutskickade snara förändringar, vilket konstitutionsutskottet har tagit fasta på och förväntar sig. Herr talman! Som framgår av det sagda är det långt ifrån alltid som traditionell blockpolitik präglar konstitutionsutskottets arbete. Några exempel: Från vpk:s sida är vi mycket missnöjda med regeringens sätt att hantera riksdagens beslut om ett utökat glesbygdsstöd. John Andersson från vpk aktualiserade denna fråga i en anmälan till konstitutionsutskottet. Det är bra att ett enigt utskott efter diverse turer nu riktar kritik mot regeringen för att riksdagens intentioner av regeringen icke förmedlats ut till länsstyrelserna. — Prot. 1985/86:146 Det regionalpolitiska stödet kom inte den verkliga glesbygden till del. Från 21 maj 1986 Norrlands inland har ytterligare tusentals människor tvingats flytta under det gångna året. Flyttlasspolitiken hade kanske kunnat hejdas något om regeringen mer nogsamt följt riksdagens beslut. Enighet har vi också kunnat uppnå — likaså efter diverse turer — i vår kritik av regeringens hantering av frågan om det riksbekanta mastodontbygget i kvarteret Triangeln i Malmö. Granskningsarbetets Möjligtvis blev det litet lättare att uppnå den enigheten sedan de i Malmö = inriktning, m.m. nyblivna ”regeringspartierna” folkpartiet och moderaterna svängt 180 grader och accepterat det bygge som man i åratal bekämpat, medan man befann sig i opposition. Därmed blev väl frågan också litet mindre partipolitiskt laddad. Alla de tre ”betongpartierna” i Malmö — dvs. socialdemokraterna, folkpartiet och moderaterna — har väl kanske också anledning att tillsammans med regeringen känna sig litet träffade av KU:s Herr talman! I några ärenden har vpk och de borgerliga partierna gemensamma reservationer — om än inte med samtliga borgerliga partier på en gång. Vpk-ledamoten Inga Lantz anmälan till KU om regeringens handläggning av riksdagsbeslutet att ekonomiskt stöd till adoptivföräldrar skall utredas fick anslutning också bland moderaterna och folkpartiet i utskottet men av för mig förborgad och okänd anledning inte av centerpartiet. Mindre förvånad är jag över att moderaterna inte anslöt sig till den gemensamma folkparti-, centeroch vpk-reservationen i fråga om licenser för vapenexport. I det här sammanhanget är moderaternas ständiga intresse av att ge regeringen en knäpp på näsan mindre vägande än vakthållningen för den krigsmaterielindustri som moderaterna omhuldar så starkt. Men det är också, herr talman, sorgligt att bevittna hur den socialdemokratiska regeringen faktiskt blir alltmer principlös i sitt hanterande av vapenexporten. Mats Hellström i opposition och Mats Hellström som utrikeshandelsminister har inneburit en personlighetsförändring. Jag misstänker att han litet för mycket låtit sig vägledas av snäva handelspolitiska intressen. Inte är det väl regeringen obekant att det pågår ett folkmord utan motstycke på Östtimor? Inte är det regeringen obekant vad den indonesiska regeringen sysslar med? Och nog känner Mats Hellström till att svensk vapenexport till Indonesien knappast står i överensstämmelse med gällande regler om vapenexport? — Det gäller alldeles särskilt den distinktion som Mats Hellström gör mellan s.k. gamla och nya avtal och åtaganden, något som faktiskt inte har stöd i lagen. Därför har vi gemensamt med folkpartiet och centern reserverat oss i denna fråga. Att missnöjet också är starkt inom den socialdemokratiska rörelsen i vad gäller vapenexporten belyses bl.a. av många artiklar i ämnet i t.ex. tidningen Broderskap. Samtidigt har de borgerliga partierna när det gäller denna fråga verkligen inte något ärofullt förflutet från sin egen regeringsperiod. Det vill jag också gärna påpeka, även om det tyvärr inte kan behandlas här och nu, i samband med årets dechargebetänkande. Jag noterar också att inget annat parti har slutit upp bakom vpk:s mera långtgående reservation 8 i fråga om vapenexporten. Denna fråga kommer att behandlas separat senare i diskussionen här 15 i dag. Det gäller också en del frågor där det finns gemensamma borgerliga reservationer, vilka i mitt tycke har totats ihop på ganska lösa boliner. Det faktum att en och annan socialdemokratisk partimedlem blivit verkschef motiverar knappast sådana brösttoner som Anders Björck har tagit till. Det pågår, också bland borgerliga statsvetare, en mycket intressant debatt om statsförvaltningens förhållande till regeringen. Även borgerliga riksdagsledamöter har deltagit seriöst i denna debatt. Jag finner Anders Björcks inlägg vara demagogiska. Jämförelserna med det system som tillämpas i USA är ingalunda rättvisa — det måste Björck veta. Riktigt så går det faktiskt inte till hos oss, och jag tror inte heller att det bör gå till på det sättet. Det är ju också, herr talman, nonsens när Anders Björck säger att verkschefer skall vara opolitiska. Har Anders Björck någonsin träffat en opolitisk människa? Jag tror inte att det finns sådana människor. Däremot finns det naturligtvis anledning att som chefer för statliga verk och myndigheter ha människor som inte är snävt partipolitiskt inriktade. Kanske är det också detta som Anders Björck menar. Men då får han väl precisera sig. I vad gäller riksrevisionsverkets ställning, som jag tycker är en särskild fråga, vill jag säga att vårt parti obetingat är anhängare av verkets självständighet och oberoende. Vi kan också tänka oss en närmare koppling till riksdagsrevisorerna. Bland övriga ärenden i detta betänkande finns också en fråga som betecknas som ”försättande av disponibilitet av tjänsteman inom försvarsväsendet”. Bakom den här något kryptiska formuleringen misstänker vi från vpk att det döljs en allvarlig rättsskandal. Jörn Svensson skall senare återkomma till ämnet. Själv vill jag bara uttrycka min förvåning över att samtliga andra partier i utskottet har varit så ointresserade av att granska den här frågan. Herr talman! Jag ber avslutningsvis, innan tiden för mitt anförande rinner ut, att få yrka bifall till reservationerna 5, 8, 9 och 16 i dechargeutskottets betänkande.

Herr talman! Det var med visst intresse jag lyssnade på Bo Hammars inlägg. Han har ännu inte suttit ett år i riksdagen och i konstitutionsutskottet. Men har lyckades betygsätta bl.a. undertecknad på ett sätt som han förmodligen tror vittnar om stor kunskap om och säkerhet uti det område som vi nu behandlar. Vissa saker var ”nonsens”, för att citera honom, det var reservationer på ”lösa boliner”, det var ”demagogiska handlingar” som hade begåtts etc. Sällan har man hört en sådan självsäkerhet i talarstolen från en ny ledamot när det gäller att betygsätta andra ledamöter och utskottets arbete. Jag skall inte kommentera vad Bo Hammar sade mer än på en punkt, och den gäller utredningen om handläggningen av spaningarna efter Olof Palmes mördare. Det bör understrykas, herr talman, att denna utredning inte är en intern socialdemokratisk fråga. Det pågår i massmedia, bland allmänheten och politiker en intensiv debatt om hur denna sak skall handläggas, bl.a. av den regering som konstitutionsutskottet har plikten att granska. Det vore då märkligt om inte också företrädare för oppositionen skulle få säga hur de tycker att denna sak vidare skall utredas. Prot. 1985/86:146 Om Bo Hammar hade suttit med i utskottet tidigare eller följt vår 21 maj 1986 ksamhet där, skulle han ha känt till att den t; kt 3 REON GRE KARNA verksamhet där, skulle han ha kant tll a 'en typ av synpunkter som jag har Granskning av statsrå har framfört på handläggningen av frågan, t.ex. hur en kommission skall d En t sammansättas, tidigare har framförts från socialdemokrater i utskottet. Jag ENS Hansteylovning m.m. vill erinra kammarens ärade ledamöter om att när vi i flera omgångar granskade den s.k. Telubaffären, krävdes en särskild utredningskommission — Granskningsarbetets av socialdemokraterna i konstitutionsutskottet. Den borgerliga regeringen = inriktning, m.m. tillmötesgick också de socialdemokratiska kraven på denna punkt. Då tycker jag att vi, som har synpunkter på hur den här frågan handläggs, som vill öka effektiviteten i spaningarna men som också vill slå vakt om oppositionens möjligheter till insyn och om viktiga rättssäkerhetskrav, skall få framföra dem utan att bli utsatta för de beskyllningar om ovist partipolitiskt nit som Bo Hammar riktar mot oss.

Herr talman! Jag sade inledningsvis att jag tror att vi har anledning att önska oss en ganska fri, frisk och ibland litet fräck debatt. Men Anders Björck blev irriterad och tyckte att jag hade använt en del alltför hårda ord. Det beklagar jag. Som ganska nybliven medlem i konstitutionsutskottet känner jag mig nästan anklagad för att ha begått majestätsbrott mot utskottets vice ordförande. Har jag förolämpat Anders Björck, ber jag uppriktigt om ursäkt, men jag trodde inte att Anders Björck var så känslig efter ganska många års härdande politiskt arbete. Sedan vill jag bara säga i vad gäller handläggningen av Palmemordet att det är faktiskt inte jag som har tagit upp denna fråga, utan det är Anders Björck. Jag uttryckte — och det menar jag uppriktigt och allvarligt — en oro och ett bekymmer över att utredningen och omständigheterna kring denna tragiska händelse skall göras till något slags partipolitisk affär, att Anders Björck framför häftiga anklagelser. Vi vet alla att det är en oerhört grannlaga och svår uppgift att granska utredningsarbetet. Jag tror ingen har sagt från regeringens sida eller från det socialdemokratiska partiets sida att granskningen skulle vara något slags intern socialdemokratisk angelägenhet. Jag förstår inte var Anders Björck har fått detta ifrån. Uppgiften är mycket svår, och vi har väl alla anledning att iaktta en viss återhållsamhet. Jag tycker faktiskt, Anders Björck, att jämförelser med t.ex. Telubaffären är ganska malplacerade, för att inte säga litet smaklösa. Här handlar det om någonting mycket större och mycket mera allvarligt. Jag tror att vi alla här i riksdagen har en känsla av och en ambition att vi inte skall spetsa till de här frågorna utan att vi gemensamt skall försöka bidra till en lösning.

Herr talman! Jag tror att varken jag eller någon annan av konstitutionsutskottets ledamöter är särskilt känsliga för hård debatt och kritik, men jag fann anledning att reagera mot den tvärsäkerhet som Bo Hammar visade när det gällde att betygsätta reservationer och utskottets arbete. Det finns 17 kanske anledning att ta det litet lugnt åtminstone i början av en, som jag hoppas, lång och hedrande bana i konstitutionsutskottets tjänst. Det är faktiskt på det sättet, herr talman, att på s. 1i konstitutionsutskottets granskningsbetänkande behandlas just mordet på Olof Palme. Jag fann det helt naturligt att anknyta till detta i ett sammanhang då vi så ofta talar om att debatten om angelägna och aktuella saker inte minst skall ske i det här rummet, i riksdagens kammare, att vi skall se till att det inte bara blir en debatt i massmedia. Det pågår ett arbete för att öka aktualiteten i våra överläggningar. Då har jag svårt att se att det skulle vara något fel att tala om vad det parti som jag representerar anser bör ske när det gäller utredningen av den fruktansvärda händelse som mordet på Olof Palme utgör. Vi säger inte detta för att söka partipolitisk strid, tvärtom. Vi säger det därför att vi tycker att det är viktigt att händelserna klaras upp och att det sker så snabbt och effektivt som det över huvud taget är möjligt. Vi är naturligtvis från alla partiers sida beredda att medverka till att så sker, i den mån vi som partier eller enskilda ledamöter på något sätt kan bidra. Men det är naturligt, och det är ingenting unikt för Sverige, att en sådan här händelse blir föremål för granskning av något slags kommission med parlamentariskt inslag. Jag tycker att det är korrekt att det förs fram synpunkter på parlamentarikernas medverkan i en sådan kommission, en fråga där vi uppenbarligen enligt massmedia har olika uppfattning visavi regeringen. Jag tycker att det är viktigt att det görs här och nu, såvitt jag kan förstå av tidningsuppgifter — någon annan information har vi inte fått här — några dagar innan någon form av kommissionen skall tillsättas. Jag tycker att det är viktigt, herr talman, att sådant sägs redan från början.

Herr talman! Riksdagens och konstitutionsutskottets ledamöter får väl själva bedöma vem som brukar vara mest tvärsäker, jag eller Anders Björck. Den frågan är emellertid rätt ointressant, så låt mig gå över till sakfrågan. I konstitutionsutskottets betänkande finns en saklig redovisning av händelseförloppet kring mordet på Olof Palme och ett tidsschema över vad som hände därefter. Detta, Anders Björck, är någonting helt annat än att som den förste gå upp i polemik här i kammaren i denna fråga, dessutom i ganska hård polemik. Jag begriper inte vad det finns för anledning att i dag misstänkliggöra regering eller justitieminister eller någon annan i vad gäller hanterandet av denna fruktansvärda händelse och utredningen kring den. Jag tycker faktiskt att Anders Björck har gjort sig skyldig till en förlöpning. Jag beklagar att vi plötsligt har fått en diskussion här i kammaren kring detta, inte därför att jag är rädd för diskussion — jag tycker att vi så småningom mycket väl kan ha hårda diskussioner — utan därför att jag anser att tiden inte är lämplig för detta. Jag tror fortfarande när det gäller just denna fråga — inte några andra politiska frågor — att det är värdefullt, om vi kan behålla någon form av nationell enighet.

Prot. 1985/86:146 Herr talman!

inriktning, m.m.

Det var därvid positivt att det parlamentariska läget klart utpekade vilket parti som skulle utse efterträdaren till den mördade statsministern och att vi socialdemokrater mycket snabbt kunde ena oss om Ingvar Carlsson som ny partiordförande, riksdagsgruppsordförande och regeringschef. Den snabba scenväxlingen och exponeringen av det svenska folkstyrets funktionsduglighet även under svåraste tänkbara omständigheter väckte berättigad uppmärksamhet och respekt både inom och utom landet. Det värmde också hjärtat att uppleva hur ett helt folk i detta för nationen svåra läge förenades i demokratisk värdegemenskap. Då erfor vi på ett sätt som kanske alltför sällan kommer till uttryck hur nära våra riksdagspartier ändock står varandra i uppslutningen bakom det öppna samhället och de statsskickets grundvalar som finns inskrivna i vår författning. Jag kan dela Bo Hammars förvåning över att Anders Björck här såg sig ha anledning att för första gången i kammaren inleda polemik i anslutning till mordet på Olof Palme, med tanke på att vi ändå är överens om att i nästa års betänkande ta upp frågan om hur vi mötte denna extraordinära situation i olika avseenden. Herr talman!

Det granskningsarbete som konstitutionsutskottet enligt sina instruktioner skall redovisa inför riksdagen minst en gång varje år är ett led i strävandena att hålla uppsikt över demokratins sätt att fungera. Det har här framkommit att huvudsyftet inte är att söka syndabockar eller, som det populärt brukar kallas, pricka statsråd. Vårt arbete är främst framåtsyftande och har siktet inställt på att förbättra styrelsekapaciteten hos vårt lands regering. Jag håller med Bertil Fiskesjö, Birgit Friggebo, Bo Hammar och Anders Björck om att vår granskning utan tvivel har en betydande förebyggande effekt. Både tjänsteutövande statsråd och handläggare av ärenden i regeringskansliet är väl medvetna om att konstitutionsutskottet har uppgifter enligt regeringsformens 12:e kapitel, vilket just handlar om kontrollmakten. Konstitutionsutskottet är, föreställer jag mig, alltid osynligt närvarande i deras arbete, vänligt övervakande med luppen framför ögat. Det är viktigt att 19 vi i den omfattande dokumentation som vi publicerar med redovisning och bedömning av ärendena, genom stenografiska uppteckningar av utfrågningarna och genom den fylliga bilagedelen ger allmänheten insyn i och information om vad som pågår i kanslihuset. Jag vill också gärna instämma i vad som här tidigare har sagts. Med tanke på arbetets omfattning och en nödtvungen forcering på slutet vill jag till utskottets personal uttala ett tack för dess uppoffrande och skickliga medverkan i granskningen. Jag skall inte denna gång ge mig in på den eviga debatt som Anders Björck var inne på, den om granskningens funktion och om vi granskar rätt saker eller ej. Det finns viktiga områden inom svenskt statsliv som konstitutionsutskottet ensamt har rätt och skyldighet att kontrollera. Då bör man ha en generös inställning till bredden i den undersökande verksamheten. Det vore avgjort värre om vi anklagades för lojhet än för att vara för ambitiösa i ämnesvalet — men visst kan det finnas irrationella inslag både i den offentliga debatten kring betänkandet och här i kammaren. En ärad ledamot av utskottet erinrade för något år sedan om massmediernas inverkan. Ofta är det pikanterierna som får den största uppmärksamheten och inte det som är konstitutionellt viktigt. Allmänheten får därigenom lätt intrycket att granskningen koncentreras på pseudohändelser. Ledamoten var vår vicé ordförande, Anders Björck. Jag vill gärna instämma i hans uttalande, med tillägget att han visat god kännedom om vad han skall säga för att det skall slå i den allmänna debatten. I dag ägnade han sig mest åt ärenden som vi skall granska i framtiden. Han ägnade sig också åt ett ärende som skall behandlas här i ett senare sammanhang. När det gäller frågan om verkscheferna, vill jag dock redan nu meddela att vi inte granskat utnämningspolitikeni vidare sammanhang än såvitt gäller tre omförordnanden. Jag tycker nog att den slutsats Anders Björck här kommer med, att det kan vara bra att utnämna duktiga politiker — om de är borgerliga — är att se på ämnet ur ett något för begränsat perspektiv. Om man ser bort från de här irrationella inslagen, bör man ändå klara ut att det är ett misstag att tro att vi tar så lätt på vår uppgift att regeringen ensidigt skulle försvaras av socialdemokrater och eventuellt vänsterpartiet kommunisterna eller lika ensidigt angripas av de tre borgerliga partierna. Studerar man reservationerna finner man att endast 7 av 16 är gemensamma för de borgerliga partierna. I flera av dessa fall är kritiken relativt beskedlig och skiljer sig inte så mycket från majoritetsskrivningarna. Beträffande övriga reservationer gäller att bakom dem står de mest skilda partikonstellationer och även enskilda partier. Vi kan alltså, liksom Birgit Friggebo sade, notera att granskning inte sker efter blocklinjen. Vad som bör tilläggas är att i flera av de granskade frågorna är hela utskottet enigt om kritiken.

Jag yrkar avslag på reservation 1, som ger ett intryck av att det material — Prot. 1985/86:146 som sänds till lagrådet från regeringen i dag skulle vara av sämre kvalitet än 21 maj 1986 tidigare. Från majoritetens sida har vi nöjt oss med att referera kritiken i ett fn Granskning av statsrå par fall men har samtidigt fäst oss vid att förre justitierådet Bengt Hult vid d Sf års utskottets utfrågning uttalat att tillämpningen av 8 kap. 18 § regeringsformen = 26§ Sonsteraövnung m.m. utfallit väl i praktiken. Det är alltså den reform som Bertil Fiskesjö tidigare talade om. Vidare vitsordar justitierådet Hult att standarden på det underlag — Granskningsarbetets lagrådet fått från regeringen snarast höjts under senare år jämfört med inriktning, m.m. tidigare skeden. För att inte bli onödigt långrandig och för att undvika upprepningar skall jag koncentrera resten av mitt anförande på relationerna mellan regeringen och de statliga myndigheterna. År 1979 fick den parlamentariskt förankrade förvaltningsutredningen tilläggsdirektiv att granska den statliga förvaltningens arbetssätt. Bakgrunden var att konstitutionsutskottet på ett initiativ från centern — Karl Boo var motionär — uttryckt oro över att den statliga byråkratin blivit för okänslig för riksdagens och regeringens styrsignaler. Jag noterar att Bertil Fiskesjö tydligen inte riktigt delar denna oro. Min tidigare utskottskollega och företrädare som ordförande i konstitutionsutskottet Karl Boo kunde knyta an till en omfattande internationell debatt. Det var ganska allmänt omvittnat att utvecklingen i våra moderna samhällen försvårat för de politiska makthavarna i industrivärldens demokratier att hålla den växande byråkratin stången. Långt senare har den norska maktutredningen pekat på det komplicerade samspel och motspel mellan demokrati, marknad, intressebevakning och byråkrati som formar och förändrar de demokratiskt styrda staterna. Utifrån detta betraktelsesätt ansågs det vara särskilt viktigt att den demokratiska makten inte tilläts att bli ytterligare försvagad. Det är den ensam som ser till helheten och som kan hålla tillbaka de andra krafterna. Vi har numera också en egen maktutredning i Sverige, som närmare skall kartlägga dessa förhållanden. Analyserna i förvaltningsutredningen, som leddes av Birgit Friggebos partikollega Daniel Tarschys, gällde bl.a. hur grundlagarnas bestämmelser tolkas och tillämpas av regering och myndigheter. Utredningens bestämda slutsats var att bestämmelserna i regeringsformen inte reser några besvärande hinder för regeringen att styra de statliga myndigheterna på det sätt och i den omfattning som i varje situation kan te sig önskvärt. Dock framhåller förvaltningsutredningen samtidigt, vilket jag vill understyrka, det stora värdet av myndigheternas självständighet, vilken självfallet är särskilt viktig i den s.k. myndighetsutövningen. Verksledningskommittén har tagit fasta på denna analys av relationen politisk styrning-administrativ självständighet. Vi får säkert tillfälle att diskutera dessa frågor i framtiden. Men redan nu vill jag gärna i anslutning till Bertil Fiskesjös analys betona att min utgångspunkt är att det demokratiska rollspelet bör utgå ifrån en entydig ansvarskedja. Medborgare i val väljer en riksdag. En regering baserad på riksdagens förtroende regerar. En centralförvaltning underställd regeringen förverkligar regeringens beslut. 21 Redan i årets betänkande kommer vi in på den direkta styrningen av de statliga myndigheterna genom den s.k. föreskriftsmakten. Frågan har ett stort intresse med tanke på p. 5 i vår granskning, som handlar om vad utskottet varit inne på sedan början av 1980-talet och som berör riksdagens bemyndigande i normgivningshänseende. Under arbetsåret har vi för övrigt kommit in på frågan om normgivningen i ett uppmärksammat yttrande till bostadsutskottet om planoch bygglagen. Våra synpunkter hörsammades och öppnade vägen för beslut i frågan under innevarande mandatperiod. Då verksledningsutredningens ordförande, Sven Moberg, var hos utskottet förra året påpekade han att i fråga om regeringens utnyttjande av föreskriftsmakten har två motsatta tendenser gjort sig gällande under efterkrigstiden. Å ena sidan har regeringen bibehållit mycket av sitt tidigare detaljreglerande av myndigheternas verksamhet. Det har varit negativt, och det har försvårat för myndigheterna att handla rationellt och effektivt. Men å andra sidan har statsmakternas expansiva politik under de tre första årtiondena efter andra världskrigets slut fört med sig att riksdagen stiftat lagar och regeringen utfärdat tillämpningsföreskrifter på många områden som är så allmänt hållna att statsmakterna faktiskt överfört stora politiska beslutsbefogenheter till myndigheterna. Redan 1979/80 pekade vårt utskott på önskvärdheten av att samtliga bemyndiganden i normgivningshänseende som riksdagen lämnat, och fortsättningsvis lämnar, samlas, systematiseras och hålls tillgängliga på lämpligt sätt. Det som har varit viktigt är att vi nu har fått fram, vilket här nämns, att det från halvårsskiftet 1986 finns möjlighet för riksdagen att ta del av en mer utförlig sammanställning, som så småningom skall bli fullständig, av de bemyndiganden som riksdagen lämnat i lag. Det bör då bli möjligt för riksdagens utskott att använda statsrådsberedningens material för uppföljningar av hur lämnade bemyndiganden tillämpas inom deras beredningsområden. Vi har också anmält för riksdagens revisorer att de borde överväga om de inte kunde engageras i detta uppföljningsarbete. Att vi nu säger att vi tänker följa denna fråga med uppmärksamhet betyder också att vi bör se på verksledningskommitténs förslag om hur man skall gå vidare. Det handlar då om att få statsförvaltningen att fungera enligt statsmakternas intentioner. För att effektivisera normgivningen föreslås att ramlagar och andra normer av ramkaraktär, som huvudregel underkastas regelbundna omprövningar. Jag tror att det kan leda till en positiv utveckling när det gäller statsmakternas sätt att hantera dessa frågor. Verkschefernas ställning har berörts, men jag tycker att den frågan bör tas upp under den särskilda punkt där den debatten skall föras. Jag vill bara betona att om riksdag och regering skall kunna få igenom sina intentioner, får inte förordnande och omförordnande ske slentrianmässigt. En nytillträdande regering måste ge sig tid att pröva om det finns befogad anledning att göra byten i ledningen för betydelsefulla myndigheter. Men därvid är det inte den partipolitiska tillhörigheten som bör fälla utslaget, utan vederbörandes förmåga att utföra tilldelade uppgifter. Med detta, herr talman, kan jag i denna inledande runda nöja mig med att yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag kan instämma i det som Olle Svensson sade om värdet av KU-granskningen. Jag tror att den har ett i hög grad preventivt syfte. Just därför att dess största värde kanske ligger i dess preventiva effekt är det viktigt att utskottet inte skyggar för att ta upp problem som är aktuella och som är föremål för en intensiv offentlig debatt. Jag såg mig, herr talman, i mitt inledande anförande föranlåten att fästa uppmärksamheten på att det i dag pågår en intensiv offentlig debatt, som inte minst Olle Svensson som gammal tidningsman torde vara väl medveten om, om hur mordet på Olof Palme i fortsättningen skall utredas och vilken form av medverkan som skall gälla för oppositionen. Jag tycker att det är naturligt att man nu, tre månader efter mordet, skall kunna få föra fram synpunkter på detta. Jag är ytterst förvånad över att någon kan anse det vara kontroversiellt att synpunkter förs fram. Jag tycker tvärtom att det skulle vara konstigt och just ett uttryck för den lojhet som Olle Svensson talade om, om vi inte tog vårt ansvar och förde fram våra synpunkter på en fråga där det allmänna intresset i dag är stort. Det var också det och ingenting annat som jag gjorde. Jag specificerade i ett antal avseenden de synpunkter som vi från moderata samlingspartiets sida har på hur man bäst förenar insyn från oppositionen med effektivitet i det arbete som nu kommer att följa. Jag vill också understryka att vi från oppositionens sida har dragit tillbaka anmälningar som har berört Olof Palme. Vi har gjort det därför att vi har tyckt att det varit olämpligt att utreda frågor där han inte har kunna försvara sig. Pietet mot hans minne har gjort att vi inte bara har dragit tillbaka ärenden utan självfallet också i de ärenden där statsministern berörs har varit försiktiga med att framföra kritik. Jag hoppas att detta i någon mån har uppskattats av den framlidne statsministerns partivänner. Vi har tyckt att det har varit självklart i detta läge. Men det är en sak — en annan sak är att det måste vara tillåtet att ha synpunkter på regeringens handläggning av en unik händelse som ett mord på landets statsminister. När det sedan gäller verkschefsfrågan tycker jag det är riktigt och tillbörligt att den med anledning av vad som hänt under senare tid diskuteras just i inledningen av kammarens debatt i dag. Jag har svårt att se att detta på något sätt skulle falla utanför ramen. Som vi har hört i dag är det här med historia när det gäller konstitutionsutskottets tidigare verksamhet litet svårt. Bo Hammar är möjligtvis ursäktad för bristande kunskaper därvidlag, men knappast Olle Svensson. Jag vill bara erinra om att hans företrädare Hilding Johansson under de borgerliga regeringsåren 1976—1982 oftast gjorde långa inledande exposéer här i kammaren över parlamentarismens allmänna förfall och den allmänna upplösningen av regeringsmakten. Detta hade inte särskilt mycket att göra med de konkreta frågor som vi diskuterade i utskottet, men vi fann det självklart att konstitutionsutskottets ordförande då skulle få tala fritt även om frågor som inte varit föremål för granskning på några speciella punkter. Det är viktigt att säga, herr talman, att vi inte har riktat någon kritik när det gäller regeringens formella rätt att utnämna vilka generaldirektörer den vill.

Denna rätt kan ingen förvägra en regering av annan politisk färg. Den har samma formella rätt att utse de personer den vill ha som den nuvarande regeringen. Men vi varnar för att om detta sätts i system, vilket vi tycker nära nog har skett, leder det till en ordning som liknar den amerikanska, där man byter administration vid presidentskifte. Vi beklagar detta. Vi tycker det är utomordentligt olyckligt, därför att det slår sönder den gamla traditionen med politiskt oberoende ämbetsmän som är lojala mot den regering som sitter, oavsett dess partifärg. Här har den nuvarande regeringen, herr talman, ett mycket stort ansvar. Det är den som utformar förutsättningarna för vad som skall hända i fortsättningen på detta område.

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i dispyten om hur frågan om spaningarna efter Olof Palmes mördare bäst skall utredas. Det är en fråga som skall avgöras i annat sammanhang än i denna konstitutionella debatt. Jag uppskattar att Olle Svensson så utförligt uppehöll sig vid några av de principiellt intressanta frågor som berörs i granskningsbetänkandets inledningsavsnitt.

Det är inte något särskilt bra argument i och för sig, och dessutom håller det inte särskilt bra i den här frågan. Under senare år har vi nämligen fått uppleva att lagrådet i sina uttalanden med anledning av granskningen av lagrådsremisserna direkt har kritiserat regeringen för brist på förberedelse när det gäller de lagpropositioner som rådet haft att granska. Lagrådet har uttryckligen sagt att dessa brister har varit av sådan art att lagrådet inte på ett tillfredsställande sätt har kunnat fullgöra de uppgifter som det ålagts i regeringsformen. Det är det nya. Det hände inte förr. Om man går tillbaka till före 1982 hittar man inga sådana yttranden från lagrådet. Sedan är det klart att alla som sitter i en regering, föreställer jag mig, kommer att uppfatta vissa formfrågor på ett ganska likartat sätt oavsett partifärg. Man vill t.ex. ha undan saker och ting, och då är lagrådet naturligtvis ett hinder på vägen. Det förekommer att man vill gå förbi det, man vill ha igenom ett beslut snabbt i riksdagen, man kanske t.o.m. vill undvika den kritik som man skulle kunna förvänta sig, om lagrådet fick se på förslaget. grundlagen föreskriver. Den rätten har regeringen. Vad vi har försökt säga under senare tid är att om regeringen begagnar sig av den rätten till att Men vad som har hänt flera gånger sedan socialdemokraterna tog över Prot. 1985/86:146 regeringsansvaret är ju att man har gått förbi lagrådet, man har inte brytt sig 21 maj 1986 om lagrådets kritik. Jag skall gärna säga att behandlingen här i riksdagen av Granskaingav stälsra PBL-ärendet är ett anmärkningsvärt undantag. Det var mycket bra att 2 ÖN ; 4 SRA äcÅ dens tjänsteutövning socialdemokraterna i det fallet anslöt sig till oppositionen och att vi ör gemensamt kunde se till att det förslag om ny planoch bygglag som så småningom kommer inte kan kritiseras — åtminstone inte utifrån grundlags — Granskningsarbetets enlighetssynpunkt. inriktning, m.m. Riksdagen måste vara den sista spärren. Riksdagsutskotten har ju möjlighet att se till att regeringens försummelser repareras. Ett riksdagsutskott kan också beställa yttrande från lagrådet, och det har utskotten gjort undan för undan. När den borgerliga regeringen 1982 lade fram ett ganska omfattande förslag om ändring av sekretesslagen och inte hade låtit lagrådet granska det, sade vii konstitutionsutskottet med en gång: Vi vilar på den här propositionen och låter lagrådet granska den. Då fullföljde vi enligt min mening de uppgifter som vi bör ha i utskotten. Vad vi har kunnat uppleva under socialdemokratisk regim är att många förslag där ledamöter av utskottet krävt lagrådsgranskning har fått passera. Sedan har vi de intressanta frågorna om verkens ställning. Det är likadant där: det finns en tendens hos regeringar och statsråd, oavsett partifärg, att tycka att det är fint om de kan gå ut till ämbetsverken och säga: Gör så och så, gör så och så — då flyter det fint. Men det vi har att beakta är om denna direkta kommandoordning är den bästa ordningen. Jag tror inte det. Ämbetsverk, generaldirektörer och tjänstemän över huvud taget skall naturligtvis följa lag och förordning, men de skall inte ta direkt kommando från regeringen. För den skull är det mycket viktigt att vi markerar att det är olyckligt om hela ämbetsmannaoch tjänstemannavärlden får den uppfattningen att sj diga ämbetsmän tvingas söka sig annan sysselsättning kanske av det skälet att de har gått ut med kritik mot regeringen i den offentliga debatten. Det är just sådana ämbetsmän vi enligt min mening skall ha. Då får vi pluralism i diskussionen i samhället, och vi får inlägg från dem som har sakkunskap i ärendena.

Herr talman! Den diskussion som vi nu för är ju saklig och utgår från betänkandet. När det gäller Anders Björcks inlägg vill jag bara påpeka att jag förutsätter att det kan bli diskussioner mellan regering och opposition om hur den här undersökningen skall ske genom en kommission. Jag menar att debatten om detta inte behöver knytas till det betänkande som föreligger här i dag. Rent formellt har jag påpekat att när det gäller vad som skedde i samhället i anslutning till denna extraordinära situation återkommer vi i nästa betänkande. Beträffande utnämningspolitiken vill jag säga att vi inte har granskat den. Vad vi har granskat är vissa delar av omförordnandefrågor. Jag menar att det då är praktiskt att vi återkommer till detta under särskild rubrik. Till tredje vice talmannen Bertil Fiskesjö vill jag säga att jag också uppskattar att han i sitt inledningsanförande ägnade sig åt de delar som berör vår administrativa granskning, för den är mycket viktig.

I fråga om beredningen av regeringsförslag finns en reservation. Jag tycker ändå inte att det är oviktigt att materialet, som det står i vår enhälliga skrivning, inte visar på ”någon avgörande skillnad när det gäller beredningsarbetet mellan de borgerliga regeringarna under perioden 1979-1982 och den socialdemokratiska regeringen efter 1982”. Det är alltså inte särskilt typiskt för socialdemokratiska regeringar att man möjligen i något fall inte har genomfört den remiss som här har önskats och som enligt vad Bertil Fiskesjö vill skall ske i större utsträckning. Detta stämmer också med de uttalanden av justitieråden Bengt Hult och Olof Höglund som gjordes under vår utfrågning. Jag instämmer gärna i att det är positivt att vi kunde komma överens när det gällde planoch bygglagen. Det innebar alltså att vi från bostadsutskottet begärde vissa preciseringar i fråga om översiktsplaner och områdesbestämmelser, så att det blev fullständigt klart att man här inte lade fram ett förslag som stred mot grundlagen. Det betyder i varje fall att vi mycket högt värderade lagrådet. Men vi gjorde aldrig lagrådet till en politisk instans. Det var en rådgivande instans, som underlättade för oss att komma fram till en bättre ordning än tidigare. Det tycker jag är positivt. I en rad andra fall har vi från socialdemokratisk sida tagit hänsyn till lagrådets synpunkter — ja, det är ju nästan regel — när det gäller de olika frågor som här har tagits upp. Det gäller t.ex. lagen om viten. Med hänvisning till vad som förts fram i kritiken skickade man ärendet på ytterligare remissbehandling. Jag kan också nämna lagrådsremissen om vissa skogspolitiska åtgärder. Det förslag om avverkningskonto som kritiserats från lagrådets sida återkom inte i propositionen — och man tog alltså hänsyn till kritiken. Min slutsats i den här delen är alltså fullständigt klar. Lagrådets ställning enligt den nya reformen har respekterats även från socialdemokratisk sida. Jag tycker att det här systemet, som Bengt Hult sade, har utfallit ganska väl i praktiken. Beträffande verkens ställning noterar jag att Bertil Fiskesjö och jag har litet olika inställning. Det gäller inte myndighetsutövning mot enskilda. Det är fullt naturligt att myndigheterna skall ha en självständig ställning utan att regeringen skall blanda sig i det. Däremot har samhällsutvecklingen gjort att åtskilligt av politiska funktioner har flyttats över till verken. Där är det naturligt att regeringen skaffar sig bättre styrmedel. Här står jag på Karl Boos sida. Han var orolig över den utvecklingen att myndigheterna inte tillräckligt lyssnar till regeringens styrsignaler. Det bör vi rätta till i samband med behandlingen av verksledningskommitténs betänkande.

Herr talman! Jag tycker att det är väsentliga frågor som vi har uppe till debatt. Därför begärde jag ordet igen för att säga ytterligare något om de ting som utskottets ärade ordförande har varit inne på här. Skillnaden beträffande hanteringen av lagrådet är inte att den här regeringen på annat sätt än den tidigare försökt gå förbi lagrådet. Det försökte den tidigare regeringen också. — Prot. 1985/86:146 Men skillnaden är hur vi i riksdagen reagerar när regeringar beter sig på detta 21 maj 1986 sätt. Det är skillnad mellan den tidigare majoritetens sätt att reagera och den , = Granskning av statsrå nuvarande. Det är det ena. ä Rv LS Det andra som jag byggde min kritik på var att vi aldrig tidigare upplevt att ARS URsero Hae m.m. lagrådet sagt att de förslag som presenteras för lagrådet är så dåliga att lagrådet inte kan fullgöra sina granskningsuppgifter. Det är någonting nytt — Granskningsarbetets som vi fått under senare år. Vi har två sådana fall även i årets granskningsbe — inriktning, m.m. tänkande. Frågor rörande bemyndigande och ramlagar är väldigt intressanta. Det är naturligtvis oroande om vi i riksdagen stiftar lagar som har ett så vitt spelrum vid tillämpningen att det avgörande blir föreskrifterna från myndigheternas sida för den praktiska verkställigheten av lagarna. Då bör vi ta oss samman och fundera på det hela. Är det inte så att vi borde återföra en större del av den reella normgivningen till riksdagen? Vi får ta på oss mödan att stifta lagar på ett mera detaljerat sätt som mera klart anger vad som skall gälla. Därmed binder vi också självfallet myndigheterna hårdare än med det nuvarande systemet. Detta har samband med den oro som Olle Svensson sade sig hysa beträffande ämbetsverkens politiska funktion. Det är givet att ju större spännvidd som vi från riksdagens sida i vår lagstiftning ger ämbetsverken, desto större är risken att ämbetsverkens arbete blir präglat av värderingar i stället för lagtillämpning. Då måste vi gå till roten med det onda. Beträffande ämbetsverkens fristående ställning gentemot regeringen har jag tidigare sagt att jag i varje fall numera — jag har diskuterat detta med mig själv — kommit fram till den uppfattningen att det helt enkelt är en bra tradition som vi har därvidlag. Jag tycker inte att det i och för sig är givet att regeringen skall kunna, för att genomföra sin politik, gå ut med direkta order i stället för att gå den normala lagenliga vägen, dvs. lagstiftning och förordningar. Det är särskilt väsentligt att ett verk som har hand om revision av statlig verksamhet har en fristående ställning. Det är föga mening med en revision av det slag riksrevisionsverket har att göra, om man enbart skall följa regeringens påbud, där regeringen säger: Revidera det men inte det. En av finesserna och en av de viktigaste delarna av riksrevisionsverkets verksamhet är just att man på eget initiativ tar upp revisionsuppgifter och genomför omfattande granskningar utan att ta ställning till om detta passar regeringen eller inte. Man gör det därför att man tycker att det är intressanta och viktiga revisionsobjekt. Vi skall slå vakt om en fristående, självständig och initiativrik revision i vårt land. Det stärker tilltron inte bara till det administrativa systemet utan också till det politiska och medverkar rimligen också till att besluten i samhället blir bättre.
Herr talman! Jag tror att vi måste tänka på den tid som står till kammarens förfogande, varför jag avrundar med att säga att vi ändå är överens på en viktig punkt, nämligen om att de uppgifter som tilldelats lagrådet enligt de nya bestämmelsena i regeringsformen har kunnat fullföljas-på ett gott sätt. Lagrådets ställning är nu accepterad. Detta innebär att lagrådet inte kommit i 27 konflikt med den politiska demokratin beträffande möjligheterna att få någonting uträttat på ett positivt sätt. Det har skapats ett rådgivande organ som kan förbättra lagstiftningsprodukterna. I fråga om regeringens relation till verken har Bertil Fiskesjö och jag litet olikartad syn angående demokratin. Jag utgår från en ansvarskedja, där vi har folket som väljer riksdagen och där vi har en regering som fullföljer riksdagens intentioner. Med detta sätter jag punkt efter den inledande rundan.

Herr talman! Förra årets TCO-konflikt kännetecknades av betydande förvirring på flera viktiga punkter. Det räcker med att inledningsvis konstatera att t.ex. olika uppfattningar gällde om varslens förenlighet med gällande lagstiftning. Arbetsdomstolen fick kopplas in i just det sammanhanget. Den 2 maj förra året utbröt en konflikt av betydande omfattning. Man kan lugnt säga att en starkt bidragande orsak till konfliktens utbrott och omfattning var den valhänthet som kännetecknade regeringens och arbetsgivarverkets handläggning av ärendet. Huvudproblemet var den rådande oklarheten i arbetsfördelningen mellan regeringen och arbetsgivarverket. Den oklarheten var inte bara en del av systemet utan berodde bl.a. på flera av de inblandade personernas agerande. Man kan, herr talman, säga att frågan på flera punkter handlades på ett mindre lyckat sätt. Det är naturligtvis inte bra när det gäller en arbetsmarknadskonflikt av den aktuella omfattningen. Effekterna för tredje man blev också under en tid kännbara. Den 15 maj ingrep statsministern i konflikten genom att ta direkt kontakt med TCO:s ledning. Den 20 maj lade förlikningskommissionen fram ett bud, som båda parterna kunde acceptera, varefter konflikten upphörde. Ett direkt ingripande av landets statsminister i en arbetsmarknadskonflikt är mycket ovanligt. Statsministerns kontakter togs i tysthet och utan att de flesta ansvariga var informerade och än mindre hade möjlighet att ge sin syn på innehållet i det budskap som framfördes. Det är självklart att denna typ av ingripanden, även om det sker med det bästa uppsåt och även om det leder till ett lyckosamt resultat, kan få vissa bekymmersamma konsekvenser: dels skapas oklarhet om förhandlingsarbetet och medlingsarbetets uppläggning, dels blir det svårt för de inblandade att ta ställning till vem som egentligen har det yttersta ansvaret för hur en konflikt av det här slaget skall hanteras. Arbetsgivarsidan och medlingskommissionen, om en sådan finns, kan inte uppträda med tillräcklig auktoritet. Arbetstagarsidan vet också att den kanske kan få bättre villkor, om uttrycket tillåts, om frågan skjuts ett snäpp uppåt. Men det finns också en annan aspekt. Om parterna vet att ett ingripande av det aktuella slaget kan ske, skapas förväntningar om att så i fortsättningen också kommer att ske. Risk föreligger alltså att parterna avvaktar initiativ Prot. 1985/86:146 eller de facto hänskjuter det slutliga avgörandet till statsministern, oavsett 21 maj 1986 vad han nu råkar heta vid det tillfället. Detta är självfallet nr lycklig XX H—H-H-||. Granskning av statsrå situation. Man kan tänka sig en utveckling som leder till att parterna avvaktar jä LE för att, som jag sade, få bättre villkor när frågan har skjutits tillräckligt högt dens tjänsteutövning m.m. upp. Det finns mot denna bakgrund anledning att vara tveksam till det inhopp — TCO-konflikten våren som förra året gjordes av statsministern, även om man — jag vill understryka 1985 det — kan ha förståelse för det goda syftet. För framtiden finns det, som understryks i den borgerliga reservationen nr 2, vilken jag ber att få yrka bifall till, anledning att ha en klarare uppdelning mellan regeringens och arbetsgivarverkets ansvarsområde. Det finns också skäl att varna för framtida inhopp av det slag som skedde förra året, om man skall undvika att skapa en praxis som kan få olyckliga konsekvenser.
Herr talman! Jag kan i detta ärende fatta mig ganska kort. Orsaken till att jag förra våren anmälde TCO-konflikten som granskningsärende till utskottet var alla de uppgifter som cirkulerade i massmedia om olika steg i processen, framför allt de sista. Jag tänker då på diskussionen om statsministerns ingripande och om huruvida det slutliga budet gavs utan finansministerns kännedom eller ej. Det fanns emellertid också ett annat intresse från min sida när jag anmälde frågan. Jag tyckte att det var mycket viktigt att mera i detalj få klarlagt hur ett sådant här komplicerat ärende faktiskt hanterades och hoppades att man på grundval av denna genomgång skulle kunna dra slutsatser om hur det borde vara. Jag var naturligtvis redan då, och är fortfarande, medveten om att det här rör sig om en mycket komplicerad materia och att det inte finns några enkla och i alla lägen giltiga lösningar som kan rekommenderas. Men det är alldeles uppenbart att frånvaron av en debatt om hur staten, särskilt i konfliktlägen, skall hantera sin arbetsgivarfunktion har gjort att man, när konflikten verkligen har uppkommit, har tvingats att improvisera på ett sätt som inte är tillfredställande, vare sig från praktisk synpunkt eller från konstitutionell synpunkt. Vi finner här att regeringen har agerat mera resonemangsvis. Vissa statsråd har varit inblandade ibland och vissa statsråd vid andra tillfällen. Det är i huvudsak statssekreterarna som har medverkat i processen, och det är osäkert vilka de har resp. inte har orienterat. Det har inte fattats några formella regeringsbeslut, osv. Detta innebär naturligtvis att det konstitutionella ansvarsutkrävandet blir besvärligt. Det fanns kritik inbyggd i de frågor som jag ställde och som konstitutionsutskottet utförligt har behandlat. TCO-konflikten är ju det största ärendet i årets granskningsbetänkande, och utskottet ger en mycket värdefull redovisning av en komplicerad materia. De företrädare för regeringssidan som vi har hållit förhör med i utskottet har varit mycket öppenhjärtiga och gett den information som de har kunnat ge. En följd av att denna fråga väcktes i utskottet har faktiskt blivit att det har kommit en ändring till stånd. Det är det 29 kanske bästa resultatet av behandlingen av detta ärende. Vi fick en löneminister, och han tog ganska snabbt tag i dessa frågor. Det har nu blivit en representation i arbetsgivarverket som skiljer sig ganska radikalt från den som tidigare gällde. De tre statssekreterare som förr i tiden var med i styrelsen finns inte längre med. Löneministern har också klart deklarerat att det skall vara en funktionsfördelning mellan arbetsgivarverket och regeringen. Regeringen skall ange förutsättningarna för arbetsgivarverkets hantering av förhandlingsfrågor, och sedan ligger ansvaret hos arbetsgivarverket. Det tycker jag personligen är en riktig ordning. Jag håller gärna med Anders Björck, när han här säger att det är farligt om parterna på den offentliga sidan får det intrycket att det bara gäller att krångla så länge som möjligt, för sedan hoppar regeringen in och hjälper till. Det skulle innebära att man så att säga satte en spärr för förhandlingsviljan, särskilt då från de anställdas sida. De skulle veta, att bara de hotar tillräckligt mycket så tvingas den politiskt känsliga och ansvariga regeringen att ingripa. Den ordning som efter det att debatten om statens arbetsgivarfunktion startade har skisserats av den nye löneministern, och som också delvis har genomförts, är bra. Vi får snart se hur den fungerar i praktiken, då vi nu igen står inför en besvärlig arbetsmarknadssituation på det offentliga området. Det skall bli spännande att följa hur man från regeringens sida kommer att tillämpa de nya principerna. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Också jag skall försöka leva upp till föresatsen att fatta sig kort. I konstitutionsutskottets betänkande 25 redovisas dels händelseförloppet i den s.k. TCO-konflikten våren 1985, dels regeringens åtgärder i samband med denna konflikt. Utskottet har därmed granskat de två stora arbetsmarknadskonflikter som hittills har ägt rum under 1980-talet. Utskottet har i årets betänkande också uttalat att man i fortsättningen noga kommer att följa handläggningen av avtalsfrågor i regeringen. Enligt min mening är det mycket viktigt att riksdagen håller sig informerad om och bevakar dessa frågor, inte minst från den synpunkten att eventuella konflikter på dagens arbetsmarknad får sådana förödande konsekvenser för samhällsekonomin. Den s.k. TCO-konflikten, som nu i detalj har granskats av utskottet, innebar också ett mycket allvarligt hot mot landets ekonomi. Om konflikten hade fått bryta ut, hade möjligheterna att sanera den svenska ekonomin med all sannolikhet helt gått förlorade. Genom ett aktivt medlingsarbete, där kommissionen utnyttjade olika kontakter med parterna, kunde dock konflikten avblåsas innan stridsåtgärderna på allvar hann utlösas. För att bedöma regeringens agerande i ärendet har utskottet inhämtat upplysningar, bl.a. genom skriftliga promemorior och utfrågningar av medlingskommissionens ordförande samt representanter för regeringen. Utskottet har därmed fått ett mycket omfattande material till sitt förfogande. Enligt utskottets mening finns det ingenting i detta materialsom ger underlag Prot. 1985/86:146 Granskningen har tvärtom visat att regeringen har agerat på ett mycket WEE KPA SEN NG0 Granskning av statsrå ansvarsmedvetet sätt. Genom sina representanter i styrelsen för statens 5 än SN arbetsgivarverk har man från regeringens sida hållit sig väl underrättad om 2115 HÖTSPERI ÖVRIG m.m. förhandlingsarbetet, och i samband med att förhandlingarna bröt samman tillsatte regeringen omedelbart, på eget initiativ, en förlikningskommission, TCO-konflikten våren för att på så sätt aktivt bidra till att parterna åter skulle sätta sig ned vid 1985 förhandlingsbordet. När sedan medlingsarbetet hamnade i ett dödläge kunde detta brytas tack vare att regeringen snabbt till medlingskommissionens ordförande vidarebefordrade vissa informationer som man hade fått från ras. Tack vare regeringens agerande kunde således en mycket allvarlig Mot den här bakgrunden framstår därför den borgerliga reservationen som ytterst märklig. De borgerliga påstår nämligen att det har rått betydande oklarheter i vad gäller ansvarsfördelningen mellan regeringen och arbetsgivarverket samt att handläggningen inom regeringen har varit ägnad att skapa missförstånd. Vidare påstås att det inte är klarlagt huruvida finansministern var orienterad om det slutbud som lämnades till parterna och, slutligen, att formerna för beslutsfattandet i regeringen har varit oklara. Något fog för dessa påståenden finns inte i det material som utskottet självt har tagit fram, och i reservationen finns ingen som helst skriftlig argumentation. Det vittnar klart om att reservanterna i grund och botten inte har några egentliga sakskäl för sin kritik i detta ärende. För att ändå åstadkomma en reservation hänvisar de nu till att regeringen har brustit i den formella hanteringen. Det är enligt min mening väl naivt att på formalistiska grunder rikta kritik mot regeringen i detta ärende. En avtalsrörelse går aldrig att i detalj förutsäga och därmed inte heller att reglera i anvisningar eller tillämpningsföreskrifter — varje avtalsrörelse är nämligen unik.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

Herr talman! På regeringssidan och inom dess stödparti är man i dag uppenbarligen inte blygsam i orden. Här fick vi nu höra att alla som vågade stå för den aktuella reservationen var naiva, och det upprepades ett antal gånger. För att citera framlidne statsminister Palme vill jag säga att man nog bör vara litet försiktig med orden. Sören Lekberg kan rimligtvis inte ha rätt när han säger att regeringen skött allt detta på ett utomordentligt bra sätt. Sanningen är den, att efteråt vidtog regeringen, just på grund av erfarenheten av denna konflikt, som Bertil Fiskesjö så riktigt har påpekat, ganska rejäla förändringar på området. En del av ansvarsfördelningen mellan regeringen och arbetsgivarverket klarades 31 Prot. 1985/86:146 upp. En särskild löneminister tillsattes, och det departement som tidigare 21 maj 1986 hade hand om dessa frågor miste dem. Det finns anledning att säga att det var i stort sett kloka och bra STaRS ing av stätsråt förändringar som regeringen vidtog. Regeringen gjorde detta helt enkelt dens tjänsteutövning Se a - i me HR därför att den insåg att den tidigare ordningen och handläggningen var klart otillfredsställande. Det är ingen hemlighet att det inte minst från den TCO-konflikten våren socialdemokratiska riksdagsgruppen riktades hård kritik mot handläggning 1985 en — denna kritik kom också till offentlighetens kännedom. Herr talman! Denna reservation, som sannerligen är mild och skonsam i sin kritik och som även uttrycker uppskattning av de förändringar som har skett är — till skillnad från vad Sören Lekberg anser — väl värd ett kammarens bifall.
Herr talman! I vad gäller naiviteten slår den nog tillbaka på regeringens oskuldsfulle försvarare Sören Lekberg. Personligen brukar jag undvika sådana epitet, och nu returnerar jag bara hans egen karakteristik av motståndare. Vi har kunnat se de förändringar som regeringen har gjort med anledning av att dessa frågor har väckts, och jag har uttryckt min uppskattning av detta. Om inte annat visar det att situationen inte var tillfredsställande tidigare, och det var bra att regeringen fick rycka upp sig. Jag uppskattar Bengt K. Å. Johanssons uppriktiga och klara redovisning av denna fråga i utskottet. Det är alldeles uppenbart att det på grund av att ledningen av dessa ärenden flyttades från civildepartementet till finansdepartementet har blivit en annan ordning. Sören Lekberg säger att regeringen lyckades mycket bra genom sitt inhopp. Tyckte finansminister Kjell-Olof Feldt också det? Vi lider ju fortfarande av sviterna av det oklara avtalet och dispyterna om innebörden av överhäng av alla möjliga slag. Sören Lekberg säger vidare att vi skall akta oss för formalistisk kritik. Det är litet farligt att rikta den kritiken mot konstitutionsutskottet, som skall se på formerna. Det är en av våra viktigaste uppgifter att se till att de former — som det litet föraktfullt heter — dvs. de lagar och bestämmelser som gäller följs. Det är en av de uppgifter som vi är ålagda i regeringsformen. I vad gäller stridsfrågan om huruvida Kjell-Olof Feldt var orienterad eller ej — han var på andra sidan jordklotet när det hela hände — ställde jag frågan direkt till Bengt K. Å. Johansson vid utskottsförhöret. Jag skall citera ur utskottets stenografiska protokoll: ”Bertil Fiskesjö: Han hade alltså givit klartecken för slutbudet med alla överhäng och annat som förekom? Bengt K. Å. Johansson: Ansvaret för det tog jag i styrelsen. Bertil Fiskesjö: Jag är inte klar över innebörden av ditt svar. Hade Kjell-Olof Feldt godkänt detta? Bengt K. Å. Johansson: Nej. Jag krävde inget sådant godkännande av honom.” Det är alltså statsrådet Bengt K. Å. Johanssons vittnesmål, vilket såvitt jag — Prot. 1985/86:146 förstår står emot Sören Lekbergs uppgifter. Jag förlitar mig mer på Bengt 21 maj 1986

Herr talman! Jag vågade påstå att reservanterna var naiva när de hängde upp sin reservation på enbart formalistiska skäl. I replikerna försöker de nu föra in nya omständigheter i frågan och blandar de olika förhandlingar som ägde rum om detta avtal. Själva avtalet tillkom 1984, och 1985 handlade tvisten om en omförhandlingsklausul i avtalet. Det är den delen av frågan som vi här har diskuterat, liksom regeringens agerande i samband med att konflikten blev akut när förhandlingarna hade brutit samman och medlingsarbetet kört fast. Det är därför som jag anser att det är väl formalistiskt att anklaga regeringen för att den har tagit vissa initiativ och underlättat för medlingskommissionen i dess arbete. När det gäller de organisatoriska förändringar som har genomförts inom regeringen under hösten 1985 vill jag bara erinra både Anders Björck och Bertil Fiskesjö om att de innebar att det gjordes ett avsteg från de principer som riksdagen beslutade om 1978. På förslag av det dåvarande statsrådet ansågs det att i styrelsen för arbetsgivarverket skulle ingå representanter för regeringskansliet. Den kopplingen har nu tagits bort, som en markering av avtalsverkets självständiga hållning och ansvar på detta område. När jag lyssnar till dennalitet formalistiska kritik av regeringens agerande i ett mycket kritiskt läge, kommer jag osökt att tänka på historien om brandchefen som i många år inte fick vara med om att släcka någon eld. Något år innan han skulle gå i pension kom larmet. Det brann på en bondgård långt ute på landet, och när brandchefen äntligen kom fram hade gårdens folk lyckats släcka elden. Där gick brandchefen bedrövad och nedslagen i askhögarna, och plötsligt rätade han på ryggen och utbrast: Den är fel släckt.
Herr talman! Jag har ingenting emot att statsministern eller regeringen är ute och släcker bränder. Sådant uppskattar vi mycket. Det är bara det att vad som skedde — och här rör det sig sannerligen inte om någon formalistisk kritik — kan leda till att man i stället för att släcka framtida bränder sätter eld på en rad besvärliga avtalsbrasor. Det är detta vi har kritiserat.

Regeringens åtgärder Herr talman! När det gäller regeringens åtgärder beträffande jämställd — beträffande jämställdhetsfrågor så är vi eniga i utskottet, dvs. vi anser ”det angeläget att arbetet — hetsfrågor med jämställdhetsfrågorna i regeringskansliet m.m. intensifieras”. Anled 33 ningen till detta är bl.a. att den snedfördelning som finns när det gäller kvinnors och mäns medverkan i statliga utredningar och kommittéer i stort sett är oförändrad. Jag tycker inte att 0,6 20 kan betecknas som en ökning för kvinnornas del. Jag har sett igenom de senaste årens granskningsbetänkanden och kan konstatera att jämställdheten utgör en följetong med få variationer. Också förra året konstaterade nämligen ett enigt utskott att ”i fråga om utnämningar av kvinnor på högre tjänster inom regeringskansliet vill utskottet ånyo understryka angelägenheten av kraftfulla insatser för att öka jämställdheten på detta område”. Även året dessförinnan var utskottet enigt om att ”strävandena att öka kvinnornas deltagande i t.ex. kommitté och utredningsarbetet måste fortsätta”. Man betonade särskilt betydelsen av aktiva jämställdhetsåtgärder när det gäller regeringens eget kansli. Konstitutionsutskottet följer således jämställdhetsfrågorna uppmärksamt, men år efter år får utskottet konstatera att det inte händer särskilt mycket positivt i vad gäller tillsättningsärendena i regeringen. 1983 fick en arbetsgrupp i uppdrag av civilministern att utarbeta ett handlingsprogram för jämställdhetsfrågor i regeringskansliet. I juni 1984 överlämnades ett sådant förslag, vilket också redovisades i förra årets granskningsbetänkande. Karin Ahrland, som då företrädde folkpartiet i granskningsdebatten, kommenterade förslaget och tyckte att det var bra. Bl.a. föreslogs att det 1987/88 skulle finnas 50 26 kvinnor i lönefältet F 21-23, 40 96 kvinnor i lönefältet F 23-26 och 20 90 kvinnor på chefslöneplanet exkl. statsråd och statssekreterare. Karin Ahrland påtalade dock en stor brist, nämligen att förslaget då, alltså för ett år sedan, fortfarande var föremål för beredning i regeringskansliet. I år kan vi konstatera samma sak. Något beslut att anta handlingsprogrammet har ännu inte fattats. Det vittnar, tycker vi, om ett ointresse hos regeringen. I årets betänkande kan vi notera att även om det finns förhållandevis många kvinnor bland de politiskt sakkunniga, så råder markanta skillnader mellan män och kvinnor i lönehänseende. Kvinnorna finns främst i de lägre löneskikten. Ett handlingsprogram vore alltså på sin plats. Beträffande den procentuella fördelningen av kvinnor i de statliga kommittéerna, så har t.ex. andelen kvinnliga ordförande och ledamöter minskat sedan 1982, då socialdemokraterna tog över. Det är inte acceptabelt. De politiska partierna och andra organisationer som får nominera kandidater till kommittéer och statliga styrelser skall sedan 1981 ombedjas föreslå en företrädare för vartera könet. Men det är mycket osäkert vilken tyngd de enskilda departementen i praktiken har gett denna uppmaning. Det uteblivna resultatet tyder i alla händelser på att det krävs mer kraftfulla åtgärder. Herr talman! Jag kan inte underlåta att påpeka att den socialdemokratiska regeringen efter valet 1982 valde att lägga ned den jämställdhetskommitté som den borgerliga regeringen på initiativ av folkpartiet tillsatte år 1976. I stället har man nu inrättat ett jämställdhetssekretariat inom arbetsmarknadsdepartementet. Dessutom tillsattes en delegation för jämställdhetsforskning och ett rådgivande organ där de politiska partierna och en rad organisationer ingår. En följd av denna förändring blev att jämställdhetskommitténs utåtriktade arbete försvann. Sent omsider återupptogs utgivningen av dess Prot. 1985/86:146 informationsblad Jämsides. Men en rad andra opinionsbildande insatser har 21 maj 1986 otvivelaktigt blivit lidande. Den parlamentariska förankringen har kraftigt ZIG Granskning av statsrå försvagats, eftersom partierna nu inte engagerats i själva arbetet utan enbart i = SA z ä dens tjänsteutövning ett råd med få sammanträden och oklara arbetsuppgifter. Resultatet har m.m. blivit att jämställdhetsarbetet i regeringen har avstannat. Vi i folkpartiet tycker att det därför finns skäl att på nytt ta upp frågan om = Regeringens åtgärder jämställdhetsarbetets organisation. En parlamentarisk jämställdhetskom — beträffande jämställdmitté borde bl.a. få i uppgift att ansvara för centralt initierade jämställdhets — hetsfrågor projekt, opinionsbildning och annat utåtriktat arbete. Inom parentes vill jag passa på att nämna den jämställdhetsvecka som arrangerades här i riksdagen i februari och som jag tycker var föredömligt arrangerad. Folkpartiet föreslår i en partimotion om jämställdheten att den föreslagna kommittén får i uppdrag att även se över jämställdhetslagen i syfte att få en eventuell skärpning till stånd. Vi vill vidare ifrågasätta om jämställdhetsfrågorna i framtiden bör handläggas inom arbetsmarknadsdepartementet. Eftersom dessa frågor är av övergripande karaktär borde ansvaret inte åvila något särskilt fackdeparement utan ett centralt organ, lämpligen statsrådsberedningen. På så sätt skulle organisatoriska förutsättningar skapas för att ge jämställdheten en mer framskjuten position i regeringens arbete. Herr talman! Syftet med jämställdhetsarbetet är inte bara att skapa samma möjligheter för kvinnor som för män att nå de högre positionerna i samhället. Nej, jämställdhet innebär för folkpartiet att varje människa skall bedömas och få utvecklas efter sina personliga egenskaper, inte efter kön. Kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i hem, utbildning, yrkesliv och samhälle. Till slut kan jag ändå inte — även om det är en exklusiv fråga — låta bli att uttrycka en viss besvikelse över att socialdemokraterna, trots att de har fått chansen två gånger under det senaste året, inte utsett fler kvinnliga statsråd i sina regeringar. Vi kvinnor behöver förebilder! Kanske Norge kan vara en förebild för de svenska regeringsbildarna i framtiden.

Herr talman! Det kan kanske tyckas som om jämställdhetsfrågor på den nivå som granskas i detta betänkande främst skulle röra redan privilegierade kvinnor — privilegierade på så sätt att de redan uppnått en position i samhället. Det finns också de som fortfarande är av den meningen att det i olika utredningar inte har någon betydelse om det är en kvinna eller en man som representerar ett parti eller en organisation. De brukar hävda att det viktigaste ju i alla fall är om personen i fråga har kunskaper och erfarenhet som kommer arbetet till godo. Men kvinnor och män har genom den arbetsdelning som vi har i det här samhället olika kunskaper och erfarenheter. Den kvinnliga erfarenheten har hittills haft en alldeles för underordnad ställning. I statliga utredningar och styrelser grundläggs arbetet för vår framtid. Ja, jag vill faktiskt påstå att det i dessa utredningar finns en del av makten för att påverka framtiden, och därför har det en avgörande betydelse 35 att det kvinnliga perspektivet får ökad möjlighet att göra sig gällande. Det skall givetvis få möjlighet att göra sig gällande i samma utsträckning som det manliga perspektivet. Av de siffror som redovisats i betänkandet framgår att det knappast går fort att öka den kvinnliga representationen i statliga organ. Ett exempel: Av totalt förordnade 54 nya ordförande som utsågs i utredningar tillsatta 1985 var bara 2 kvinnor. Sedan 1981 skall regeringskansliet anmoda organisationer som skall nominera företrädare till en statlig utredning eller motsvarande att föreslå en företrädare av vartera könet — detta för att regeringen skall ha möjlighet att påverka fördelningen av kvinnor och män. Någon undersökning av hur rekommendationen efterföljts eller i vilken utsträckning den kunnat påverka sammansättningen har hittills inte gjorts. Vad som är anledningen till att frågan inte följts upp framgår inte av betänkandet. Har utskottets företrädare någon uppfattning om varför en utvärdering inte gjorts eller varför det nomineringsförfarande som infördes 1981 inte fått större effekt? Den kvinnliga representationen i utredningar har inte ens ökat med 196 under den här tiden. Var har underlåtelserna skett? Följer inte organisationerna statsrådens direktiv, eller är det statsråden som tar lätt på den nya ordningen? Dessa frågor är av intresse vid bedömningen av om den nomineringsordning som infördes 1981 bör vara kvar i sin nuvarande form eller om den skall ändras och eventuellt upphöjas till lag liksom i Norge och Danmark. Där nomineringsförfarandet att alltid föreslå en man och en kvinna har antagits som lag har det gett effekt. Under 1985 tillsatte regeringen en särskild utredare med uppgift att föreslå åtgärder för att öka den kvinnliga representationen i statliga organ och styrelser. I arbetet ingår att kartlägga den nuvarande kvinnorepresentationen. Detta är ett mycket bra initiativ som vi vill ge vårt fulla stöd. Men det vore bra om utredarens uppgifter kunde gälla att bara inte räkna kvinnor och män. Jag tror att det är nödvändigt att utrymme också ges för att granska villkoren för deltagande i politiskt arbete. Utan dessa kunskaper finns det risk för att inte ens bra förslag ger önskad effekt. Om vi inte känner till de särskilda villkor som råder i politiken och som framför allt gäller för att kvinnor skall kunna delta i det politiska arbetet, blir det ett slag i luften att t.ex. förespråka kvotering. Jag vill instämma i Ingela Mårtenssons krav på att det behövs en översyn av organisationen av jämställdhetsarbetet på regeringsnivå. Ingela Mårtensson tog särskilt upp jämställdhetsrådet, som den socialdemokratiska regeringen tillsatte i stället för den tidigare kommittén. Det är i det rådet de politiska partierna har sin representation. Jag tror att det finns fog för den kritik som har riktats mot rådet, nämligen att det har förlorat en del av sin handlingskraft. Enligt de upplysningar jag har inhämtat verkar det som om rådet nu mera fungerar som ett slags informationskanal till de olika företrädarna där än som en handlingskraftig och pådrivande organiation. Precis som Ingela Mårtensson anser jag att det finns skäl att diskutera den frågan en gång till. Avslutningsvis, herr talman, önskar jag en förklaring till att förslaget till handlingsprogram — det nämnde Ingela Mårtensson också — i jämställdhetsfrågor i regeringskansliet ännu inte har antagits; det har funnits i två år nu. Jag undrar om det är ett uttryck för det som statsrådet Anita Gradin framfört Prot. 1985/86:146 i olika sammanhang, nämligen att det enligt hennes mening ibland är svårt att 21 maj 1986 få gehör för jämställdheten hos hennes regeringskolleger.

Herr talman! Sture Thun kan inte riktigt förstå att jag tycker att regeringen visar ointresse i jämställdhetsfrågorna. Hur förklarar då Sture Thun att man inte har kunnat anta något handlingsprogram för jämställdhet, utan att den saken har fått vila i snart två år i avvaktan på beslut?
Herr talman! Sture Thun påpekar att den sedan 1981 gällande ordningen att organisationerna skall anmodas att föreslå två företrädare till kommittéer och utredningar, dvs. en man och en kvinna, bara är en rekommendation. Såvitt jag förstod av hans inlägg innebar det att vi därmed inte kunde förvänta oss så mycket. Men ett beslut om att införa en sådan här ordning har väl ändå till syfte att öka den kvinnliga representationen. Nu har den här ordningen funnits i fem år, men den kvinnliga representationen har trots det inte ökat. Om man är intresserad av frågan, bör man väl ta reda på var felet ligger. Ger verkligen statsråden den här rekommendationen till organisationerna inför varje ny utnämning? Underlåter i så fall organisationerna att följa den? Eller glömmer kanske också statsråden bort att den här nya ordningen skall gälla? Jag tycker det borde finnas ett intresse av att ta reda på de verkliga orsakerna till att den här ordningen inte har fungerat. Jag är mycket förvånad över att inte något departement — det är väl närmast civildepartementet som haft dessa frågor under sitt ansvarsområde — inte ens har föreslagit en utvärdering av verksamheten. Om kvinnor skall få representation i kommittéer och utredningar i förhållande till sitt antal, innebär det faktiskt att för varje ny kvinna som erövrar en post måste en man stå tillbaka. Det är möjligt att det är där motståndet finns.

Herr talman! Att jämställdhetsarbetet är ett arbete på lång sikt är vi väl alla medvetna om. Men att det skall behöva ta över två år innan man beslutar sig för att anta ett program, som ändå finns framme som förslag, kan jag inte förstå.
Herr talman! Sture Thun tycker inte att det finns skäl att anklaga 21 maj 1986 regeringen för några brister när det gäller hur den nya nomineringsordningen har tillämpats.

Herr talman! De granskningsärenden som vi nu har att diskutera visar på ning av datafrågor regeringens likgiltighet för behovet av att skydda den enskildes integritet.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har särskilt ansvar för att regeringen genom sitt agerande inte går den enskildes integritet för när. Årets granskning visar dess värre att regeringen på ett antal punkter inte tar integritetsproblemen på allvar. Det finns i dag en utbredd oro hos svenska folket för de möjligheter till insyn och kontroll som myndigheternas omfattande dataregistrering ger. Vi ser också inom ett stort antal områden att människors förtroende för myndigheters sätt att hantera insamlade uppgifter har blivit svagare. Och vi vet —- Metropolitdebatten har visat detta — att det finns en olust över det sätt på vilket uppgifter om enskilda lämnas ut och flyter runt, utan att den enskilde känner till var uppgifterna finns, vilka uppgifter det är och utan att de själva kan bestämma över vart uppgifterna tar vägen. Datalagen är till för att människors integritet skall skyddas inför detta och för att de med förtroende skall kunna lämna uppgifter, liksom den är till för att skydda den enskilde från otillbörligt intrång i integriteten. Och i datalagen förutsätts datainspektionen vara den som företräder de registrerades uppfattning och intressen. Det förutsätts vidare att datainspektionens kompetens och inställning skall tillmätas stor vikt, både vid inrättande av statsmaktsregister och vid prövning av besvärsärenden. Herr talman! Antalet besvärsärenden där regeringen gått emot eller ändrat datainspektionens beslut är så stort att man knappast kan påstå att regeringen har tillmätt datainspektionens beslut något större värde. Knappast någon annan myndighet har så ofta blivit överkörd av regeringen som 39 datainspektionen. Under 1985 var det endast i en minoritet av fallen som regeringen gick på datainspektionens linje. En konsekvens av detta har varit att ett flertal ledande befattningshavare inom datainspektionen har resignerat och sökt sig andra verksamheter. En annan konsekvens är att praxis gradvis har urholkats till nackdel för skyddet av den enskildes integritet. En tredje konsekvens är att datainspektionens förtroende bland allmänheten och förmågan att företräda den enskilde kan ha försvagats. Detta, herr talman, är regeringens ansvar. Det finns framför allt fem besvärsärenden bland dem som har granskats som förtjänar att lyftas fram i denna debatt och som också återfinns i den borgerliga reservationen. I det ärende som avsåg Metallindustriarbetareförbundets ansökan om att få samköra sitt medlemsregister med trafiksäkerhetsverkets centrala bilregister och ett personregister fört av försäkringsbolaget Folksam gjorde regeringen en annan tolkning av vad som är otillbörligt intrång i den enskildes integritet och ändrade datainspektionens beslut, vilket kraftigt försvagade den enskildes möjlighet att själv avgöra om han ville vara medi registret. Den socialdemokratiska regeringen gick därmed det socialdemokratiska Metallindustriarbetareförbundet till mötes i frågan om att det skulle få samköra sitt medlemsregister med det s-märkta försäkringsbolaget Folksams personregister. Detta är i sig anmärkningsvärt. Herr talman! I ett annat fall ändrade regeringen datainspektionens beslut angående statistiska centralbyråns utbildningsregister. Datainspektionens beslut innebar att registerutdrag skulle lämnas till alla registrerade. Regeringen ansåg att det från integritetssynpunkt var tillräckligt att information om registret fördes ut via massmedia. Därmed berövades den enskilde möjligheten att kontrollera om uppgifterna var korrekta samtidigt som han berövades den direkta information som annonser i tidningar aldrig kan ersätta. I ytterligare ett fall gjorde regeringen en annan integritetsbedömning än datainspektionen, nämligen när man tillät länsstyrelsen i Helsingforss län att försälja personuppgifter ur sitt personregister. Helt lakoniskt sade regeringen att något otillbörligt intrång inte hade uppkommit, varför man upphävde datainspektionens föreskrift. Därmed bortsåg man från de risker för otillbörligt integritetsintrång som datainspektionen ansåg fanns och som datainspektionen har till uppgift att skydda de registrerade för. I ett annat av de granskade ärendena har regeringen genom att ändra datainspektionens beslut gett begreppet registeransvarig ett annat innehåll än vad datalagen avser. I ännu ett fall, nämligen i fråga om lantmäteriverkets ortsprisregister, har regeringen i strid med datainspektionen tillåtit att ändamålet för ett register utvidgas på ett sätt som innebär ytterligare spridning av personuppgifter, en spridning som de registrerade knappast kan ha någon insyn i eller kännedom om. Regeringen har i dessa ärenden gjort en annan bedömning än datainspektionen av vad skyddet av den enskildes integritet kräver. Herr talman! Det anmärkningsvärda med dessa fall är, förutom att man har tagit liten hänsyn till datainspektionens beslut, att man i själva verket har tagit på sig datainspektionens roll genom att regeringen gjort de bedömning ar av vad den enskildes integritet kräver som datalagen förutsätter att Prot. 1985/86:146 datainspektionen skall göra. Regeringen har helt enkelt låtit sin bedömning 21 maj 1986 av den enskildes integritet gå före datainspektionens. Regeringenharidesssa SG Granskning av statsrå fallinte ändrat datainspektionens beslut genom att värdera andra faktorer än d Fa gi integriteten som särskilda eller synnerliga skäl för att tillåta intrång i EASTONSISH Ef m.m. integriteten. I stället har man genom att i praktiken säga sig företräda de registrerade bättre än datainspektionen försvagat de registrerades skydd. Regeringens handlägg Det är inte underligt att den förre generaldirektören Jan Freese m.fl. inom = ning av datafrågor datainspektionens ledning tröttnade. Genom sitt agerande har regeringen gjort integritetsfrågan till en allmän avvägningsfråga, baserad på tyckande snarare än på den rättsliga prövning som datalagen förutsätter. Därmed har regeringen också försvagat datalagen och skyddet av den enskildes integritet. Herr talman! Regeringens ointresse för integriteten och för datalagen har kommit till uttryck på andra sätt än de som jag nu har refererat. Trots påstötningar från datainspektionen har ett flertal departement inte ansökt om licens för sina personregister, fastän de enligt datalagen helt klart är registeransvariga. Trots påstötningar har det heller inte tagits några initiativ från regeringskansliet för att åtgärda detta. Detta är nonchalans mot datalagen. Samma ointresse för integriteten kommer till uttryck i regeringens utseende av datainspektionens styrelse. Trots att behovet av tekniskt kunnande i datateknik och informationsbehandling ökat radikalt sedan datainspektionens tillkomst, finns det nu för första gången inte längre någon ledamot av datainspektionens styrelse som sitter där i kraft av en sådan kompetens. Trots att det anges i förarbetena till datalagen hur inspektionens styrelse skall vara sammansatt har regeringen tagit bort den tekniska kompetens som funnits där sedan inspektionens tillkomst. Därigenom har man försvagat inspektionens kompetens och dess förmåga att skydda den enskildes integritet. Också detta faller på regeringens ansvar. Herr talman! Det ointresse för den enskildes integritet som regeringen i dag visar på många olika sätt har, i ett antal av de fall som konstitutionsutskottet granskat, lett till att regeringen försummat att leva upp till de krav som datalagen ställer. Därför yrkar jag bifall till de gemensamma borgerliga reservationerna 3 och 4.

Herr talman! Thomas Osvald, en av de tjänstemän som har valt att sluta på datainspektionen under de senaste åren, sade i en intervju i en tidning i samband med att han slutade: ”Från politikerhåll talas om att man måste göra avvägningar mellan den enskilde individen och det allmänna. Men när jag tänker efter kan jag inte påminna mig ett enda tillfälle där det allmänna verkligen har fått vika för den enskilde. Det är alltid den enskilde som får stryka på foten.” När jag frågade Jan Freese under utfrågningen i konstitutionsutskottet om 41 han håller med Osvald i detta, sa han att det väl är att hårdra, men att han framför sig såg hur den tekniska utvecklingen skapar problem — om inte integritetsaspekterna beaktas tillräckligt. Det är väl mänskligt att hårdra, om man upplever besvikelse över att ens visioner inte stämmer med den krassa verkligheten. Det finns flera intervjuer från tidigare ledande tjänstemän, som uttrycker samma besvikelse som Osvald över skillnaden mellan teorierna om den enskilda människans integritet och det praktiska hanterandet och bevakningen av densamma i verkligheten. Folkpartiet var en mycket aktiv tillskyndare av både datalagen och datainspektionen, och vi ser dessa två begrepp som de viktigaste delarna i möjligheterna att värna den enskilda människans integritet. Datalagen är en ramlag. Denna ramlag skulle med ökade erfarenheter av datoriseringens möjligheter och begränsningar och olika kontakter med allmänheten fyllas med innehåll av datainspektionen via föreskrifter, anvisningar, råd, informationer och kontroller. Under 1970-talet rosades datainspektionen, och dess beslut ifrågasattes sällan. Nu på 1980-talet har detta förhållande märkbart förändrats, besvär över beslut har i högre grad bifallits av regeringen. Det är sant att antalet besvär i förhållande till antalet ärenden inte är överväldigande stort, men de beslut som rivits upp har ofta varit av principiell betydelse. Detta borde väl också vpk kunna hålla med om, men man har i stället intagit en låg profil genom att lägga ett särskilt yttrande. Från vissa håll har under senare år bedrivits formliga hetskampanjer mot inspektionen, vilket skulle ha varit politiskt omöjligt på 1970-talet. Är det så att integritetsbevakning inte är lika viktig nu som tidigare eller utgör skyddet av den enskilda människans integritet hinder för andra viktiga verksamheter — viktiga då tolkat enligt vissa synsätt? Har integriteten visat sig vara besvärlig att hantera när det verkligen gäller? Har Thomas Osvald alltså rätt? När man kommer till ett vägskäl, där man måste avstå från vissa åtgärder, eftersom dessa skapar risk för integritetskränkningar, viker sig då politiker trots alla vackra ord? Är det först nu på 1980-talet som man har insett att skyddet av den enskildes integritet kostar pengar och att det är bra mycket besvärligare och omständligare att värna den enskildes integritet än man någonsin anade? Fortfarande har — och det är mycket viktigt — datainspektionen allmänhetens förtroende i hög grad. Människor i allmänhet uppfattar inspektionen som sitt värn i samhällets ökande datorisering. I utfrågningen av Jan Freese sade han att ”gapet har vuxit mellan allmänhetens inställning och den praxis som har utvecklats”. Det är inte bra, för självfallet är det så att varje gång regeringen ändrar på datainspektionens beslut så anpassar inspektionen sin praxis. Dvs. på så sätt sänks integritetströskeln steg för steg, och relativt obemärkt i varje enskilt steg. Men samtidigt håller människor i allmänhet på att lära sig mer och mer om datorisering, dvs. datamognaden ökar, och därmed ökar också kraven på datainspektionen. Blir det gap som Freese talade om alltför stort, rubbas förtroendet i grunden. Det kan innebära att risken ökar för bl.a. medvetet felaktiga uppgifter från allmänheten till olika register, som den enskildes sätt att själv skydda sin integritet. Vi har redan en sårbarhetssituation i Sverige Prot. 1985/86:146 som är nästan kuslig. 21 maj 1986 Herr talman! Med detta som utgångspunkt för årets granskning vill : ; Dl ä : Granskning av statsråfolkpartiet betona att vi ser det som mycket viktigt att inspektionens dens ala å S ö Å ä é lens tjänsteutövni auktoritet och tyngd som integritetens bevakare och banerförare inte NN Ce m.m. urholkas. Det är få myndigheter förunnat att ha ett brett folkligt stöd, och därför är — Regeringens handläggdet extra viktigt att politiker inte dribblar bort det stödet på olika sätt utan — ning av datafrågor inser att det ofta handlar om handlingar med symbolisk betydelse. Vid besvär där förutsättningarna ändrats borde t.ex. inspektionen alltid själv få möjlighet att 'ta ny ställning och därmed själv ändra sitt beslut. Är förutsättningarna i ett visst ärende ändrade, så är det ju i praktiken ett nytt ärende, inte ett gammalt ärende där regeringen kör över datainspektionen när den bifaller besvären. Skillnaden kan tyckas hårfin för den som står utanför, men den är en viktig symbolisk signal för dem som arbetar med frågorna och för andra myndigheter som är beroende av regeringens signaler. Ett annat exempel är att den allmänna kommunikationen mellan justitiedepartementet och datainspektionen har varit dålig. När inspektionen ber om stöd av departementet för att få andra myndigheter att anmäla register, utse registeransvariga och lösa licenser, så händer ingenting. Detta är då en symbolhandling, menar jag. Departementet har i realiteten sagt — genom att inte svara någorlunda snabbt — att datainspektionen inte är något viktigt organ och att man inte behöver bry sig om vad den säger. Självklart står detta inte i någon instruktion, utan det är ett exempel på intuitivt vetande som blixtsnabbt sprider sig genom en organisation. Samma andas barn är det fråga om då regeringen upphäver inspektionens föreskrifter i ärendet om av länsstyrelsen i Helsingforss län förda register och den av datainspektionen enligt datalagen bedömda risken för otillbörligt intrång — kontra regeringens bedömning att integritetsintrång inte skulle ha uppkommit — när man kommer in på försäljning av uppgifter ur registret.

Herr talman! När riksdagen tillsatte datainspektionen beslutade man också att en ledamot med teknisk datakompetens skulle ingå i den. Just nu finns ingen ledamot med teknisk kompetens, dvs. ingen som i första hand kan teknikens möjligheter och begränsningar — och det i ett läge när den tekniska utvecklingen ständigt öppnar nya frågeställningar och fler och fler vill använda tekniken. Däremot har flera ledamöter allmänna dataerfarenheter och är väl insatta i datorers användning. Det gäller alltså inte bara LO:s representant, som majoriteten säger, utan även TCO:s och Sveriges industriförbunds m.fl. 43 Folkpartiet anser att det är en klar försvagning av inspektionen att en ledamot med teknisk kompetens saknas. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till de borgerliga reservationerna 3 och 4.

Herr talman! I samband med granskningen av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning har konstitutionsutskottet vid ett par tillfällen tidigare granskat dataärendena särskilt. Vid de tidigare tillfällena har viss kritik riktats mot regeringen. Så sker också i år. I sammanfattning kan man beskriva de väsentligaste punkterna i datalagen enligt följande. ADB-baserade personregister får inrättas och föras endast av den som har anmält sig hos datainspektionen och fått bevis om detta av inspektionen, s.k. licens. Utöver licens behövs tillstånd dels för samkörning, dels om personregistret skall innehålla särskilt känsliga uppgifter eller innehålla uppgifter om personer utan att det finns någon naturlig anknytning mellan dessa personer och den som för registret. Personregister skall inrättas och föras på sådant sätt att inte otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet uppkommer. För varje tillståndspliktigt register skall datainspektionen fastställa ändamål med registret samt meddela de övriga föreskrifter som behövs för att skydda den personliga integriteten. I samband med årets granskningsarbete har utskottet i enighet konstaterat att det föreligger brister i regeringens handläggning när det gäller att anmäla personregister till datainspektionen. Detta måste undanröjas, och justitieministern har inför utskottet erkänt att läget måste förbättras. Enligt det särskilda yttrande som finns fogat till betänkandet konstaterar vi att det är otillfredsställande att vissa departement inte fullgjort sina skyldigheter. Den översyn som utskottet pekar på att justitieministern aviserat får inte gälla de grundläggande reglerna i datalagen, nämligen att den för vars räkning ett register förs, om han förfogar över registret, är registeransvarig och skall skaffa licens för registret. När det gäller personregister i övrigt som varit föremål för regeringens prövning besvärsvägen, hänvisar jag till den förteckning som finns i betänkandet. I en reservation har de icke-socialistiska partierna gemensamt tagit upp vissa ärenden där det finns anledning att kritisera regeringens handläggning. Gemensamt för alla dessa är att de går emot en tolkning av datalagens bestämmelser så som jag inledningsvis refererat dem. Det måste givetvis finnas ett utrymme för en tolkning från regeringens sida, men den bedömning vi gjort innebär att regeringens bedömning inte står i överensstämmelse med vad vi anser vara ett bra skydd för den personliga integriteten. Vårt synsätt står dessutom i full överensstämmelse med datainspektionens uppfattning. I fallet med Svenska metallindustriarbetareförbundet gällde det ett register där det saknas naturlig anknytning mellan registret och de registrerade. Datainspektionen beslöt att samtycke till registrering skulle inhämtas, men regeringen ansåg att det räckte med information. I fallet med SCB:s utbildningsregister rådde också delade meningar om informationsskyldighe I fallet med länsstyrelsen i Helsingfors har regeringen motiverat sin Grund bedömning med att det inte har varit några problem. Datainspektionen skall ragg AR RÅ ; ä d MER ES dens tjänsteutövning enligt datalagen inte göra någon bedömning av det historiska utan beakta de m.m. registrerades inställning och ge tillstånd, om risk för otillbörligt intrång i den personliga integriteten inte föreligger. Regeringens handlägg I fallet med ett hyresregister fört av en revisionsbyrå har regeringen på ett ning av datafrågor oacceptabelt sätt luckrat upp registeransvarighetsbegreppet. Vid utfrågningen av representanter för datainspektionen klargjordes att detta var ett så gravt avsteg från gällande regler att det inte ens kan bli praxisbildande. Fallet med lantmäteriverkets ortsprisregister, slutligen, innebär en utvidgning av ändamålet med ett register. Ärendet gäller ett s.k. statsmaktsregister. För att återgå till datalagens bestämmelser vill jag här peka på vad som gäller för de s.k. statsmaktsregistren. Undantagna från tillståndsplikt är de register som beslutas av regering och riksdag. Sådant beslut förutsätter yttrande från datainspektionen. Statsmakterna eller inspektionen skall dock alltid meddela de föreskrifter som behövs även för sådana register. I några av de besvärsärenden som vi granskat är det fråga om delade meningar om de föreskrifter som skall utfärdas även för statsmaktsregistren. När det gäller regeringens handlande i övrigt i samband med inrättande av nya register är utskottet samstämmigt i sin kritik av regeringen. Det skall finnas ett klart beslutsunderlag, datainspektionen skall yttra sig och därvid ges tid för en saklig prövning av förslaget, och i de fall där det är fråga om utvidgning av ett register måste noga övervägas om det är en så väsentlig förändring att datainspektionen behöver yttra sig. Herr talman! Från centerpartiets sida har vi alltsedan datalagens tillkomst hävdat den personliga integriteten och framhållit att datainspektionens beslut och verksamhet skall tillmätas avgörande betydelse. Skälet till detta är att det inom inspektionen har byggts upp en betydande erfarenhet och kompetens. När det gäller förändringar i datalagen har vi föreslagit begränsning av personnummeranvändningen, restriktivitet när det gäller samkörningar, att uppgifter insamlade för ett ändamål inte skall användas för andra ändamål, m.m., allt i syfte att värna den enskildes integritet i datasamhället. Skiljaktigheterna kan tyckas små i de ärenden som vi här granskat, men den allmänna bild som framträtt genom åren är att socialdemokraterna tagit större hänsyn till andra faktorer än den personliga integriteten hos de enskilda. Vi i centerpartiet tycker att det är en olycklig utveckling, i synnerhet som informationsmängderna hela tiden ökar och möjligheten att sammanställa alltmer ingående uppgifter om den enskilde blir allt större. Den främsta uppgiften för oss är att skydda den enskilde från otillbörligt intrång i den personliga integriteten. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 3 och 4.